Herr talman! Detta svar är ju så kort och militäriskt, som det anstår en försvarsminister. Det är så militäriskt att fastän man har sin militärutbild Ning ett halvsekel bakom sig är det nästan så att man vill rycka upp sig i enskild ställning, när man tackar för det Samma. Jag är villig att erkänna att vi i stort Sett har en lojal och skicklig officers år, men när man ser sådana rudiment Av gammal kadaverdisciplin som i detta fall blir man en smula oroad. Bakgrunden till min fråga var den händelse Som häromdagen inträffade vid A 4 i Östersund. Där tog en dagofficer en Värnpliktig, som kom någon minut för ont till matsalen, och stoppade honom Arresten bums efter en viss ordväx Ng mellan dagofficeren och den värn Pliktige. Det tragikomiska i det fallet var att arresten vid A 4 höll på att byggas om, och den värnpliktige fick därför under eskort resa till ett annat regemente. Ett sådant förfarande är väl närmast någon sentida form av ståndrätt som vi inte kan tolerera. En lekman frågar onekligen hur det egentligen går till på Karlberg och vid de andra militärinstitutionerna, där dagens och morgondagens fältherreämnen får sin utbildning. Får man inte där lära sig någonting om hur människomaterialet skall behandlas för att man skall få ut maximal effekt? Om undervisningsschemat inte rymmer någon sådan undervisning vill jag föreslå att man byter ut ett och annan korum mot en genomgång av vad forskningen på detta område har kommit fram till.

Både försvarsministern och befälet vid A 4 tycker kanske att jag är manisk, men jag är tillräckligt inbilsk att tro att det hade en viss effekt när jag häromåret gjorde försvarsministern uppmärksam på de undersökningar som gjorts vid detta regemente om hur många minusgrader en beväringsnäsa tål utan ansiktsskydd. Därför menar jag att även den fråga jag nu tagit upp — jag erkänner att den kanske är i enklaste laget — kan ha en viss verkan. Herr talman! Det lackar nu mot »lus sande» och jag skall därför nöja mig med det anförda, samtidigt som jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Werbro har frågat justitieministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att förhindra att s.k. blodgivarkort på ett olagligt sätt utnyttjas som indentitetshandling. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vidare har fröken Ljungberg frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att nå en skärpt identitetskontroll av de personer för vilka sjukhusens blodgivarcentraler utfärdar blodgivarkort. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Blodgivarkorten är avsedda att garantera att den person som anmäler sig för blodgivning har den blodgrupp som är angiven på blodgivarkortet. Det har därför i allmänhet inte gjorts någon identitetskontroll av den som första gången anmält sig som blodgivare och fått ett kort utfärdat, utan det har räckt med att personen i fråga uppgett sitt namn. På några av de största blodgivarcentralerna har man emellertid numera börjat avkräva den som skall ha ett blodgivarkort någon form av identitetshandling, exempelvis pass eller körkort. Detta måste hälsas med tillfredsställelse och jag har under hand inhämtat att socialstyrelsen ämnar uppmana alla blodgivarcentraler att göra en sådan kontroll. Blodgivarkorten är uteslutande avsedda att användas i den verksamhet som blodgivarorganisationen svarar för. Det kan övervägas att direkt ange detta på korten för att motverka ett eventuellt missbruk av dessa utanför sjukhusen.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

Att så är fallet är inte alls ägnat att förvåna — ett sådant blodgivarkort som det jag har i handen överensstämmer i stort sett, genom formatet, plastinbakningen o. s. v., med ett vanligt legitimationskort, t.o.m. med det statliga tjänstekortet. Jag vill uppmana vederbörande myndighet att verkligen se till att blodgivarkorten inte utnyttjas obehörigt. Det finns starka bevis för att blodgivarkort använts på ett sådant sätt. Det finns personer som haft tre blodgivarkort med olika namn på. Sådana personer ändrar vid behov sin identitet genom att använda dessa blodgivarkort. Det är riktigt, såsom socialministern framhåller, att blodgivarkorten avses för identifiering av personer som ger blod. Men när personer genom att gå till en blodgivarcentral kan skaffa sig en ny identitet blir man betänksam. I ett fall hade en utlänning, som deltagit i en stor smuggelhärva, utnyttjat blodgivarkort för att ändra sin identitet. Han var tidigare utvisad ur landet. Han använde dem också för att komma åt varor, lösa in checkar o.d. Jag är inte riktigt tillfredsställd med den sista meningen i socialministerns Svar, där han sade att man för att motverka missbruk överväger att direkt ange på korten, att dessa uteslutande är avsedda att användas i blodgivarverksamheten. Jag anser att det är absolut nödvändigt att göra detta, så att det av korten framgår att de endast får användas i samband med blodgivning. Den nuvarande ordningen vid utfärdandet av identitetskort är nämligen i övrigt så hårt kringgärdad att det är omöjligt att få ut sådana kort på obehörigt sätt. Därför måste vi också se till att det blir kontroll av detta kort, som är så lätt att utnyttja. Jag har här ett kort som bevisligen utnyttjats av innehavaren för att få ut Pengar på en check. Jag anser det vara helt oriktigt att man så här okontrollerat skall kunna få en identitetshandling med mycket trovärdiga uppgifter. Man har ett kort av sig själv, man har alla identitetsuppgifter — om de är riktiga eller falska går inte att direkt avgöra. I detta fall vet jag att uppgifterna är riktiga. Kortet är utfärdat av Stockholms stads blodgivarcentral, och det tycker man är förtroendeingivande. Det är mot denna bakgrund som jag är skeptisk mot att detta kort skall godkännas ens vid blodgivning. Jag hoppas att socialministern kommer att medverka till att kortet förses med tryck om att det inte får utnyttjas som identitetshandling.
Herr talman! Också jag tackar social Ministern för svaret. Herr Werbro och jag har ovetande om varandras initiativ lämnat in två frågor rörande samma problem, som dock kommit att belysa problemet från två olika håll. Herr Werbro har talat om att dessa blodgivarkort kan användas olagligt, och jag har med min fråga velat belysa att det är alltför lätt att komma över blodgivarkort. Man kan få dem på en blodgivarcentral bara genom att muntligen nämna sitt namn. Och man kan ju uppge vilket namn som helst — det har förekommit och lett till att personer fått i sin hand blodgivarkort från flera olika blodgivarcentraler. På så sätt har denna handling kunnat missbrukas i ännu större utsträckning. Jag är glad åt att socialministern ger mig beskedet, att socialstyrelsen ämnar uppmana alla blodgivarcentraler att göra en kontroll vid utfärdande av blodgivarkort genom att avkräva den som skall ha ett sådant kort någon form av identitetshandling. Det måste väl ändå, statsrådet Aspling, innebära att det ställs krav på uppvisandet av identitetshandling innan blodgivarkort utfärdas och att det i fortsättningen inte kommer att räcka med att man uppger ett namn och lämnar ett fotografi, såsom det har varit hittills?
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket, men jag vill göra några korta kommentarer. Den fråga som herr Werbro och fröken Ljungberg tagit upp berör egentligen ett större problem, nämligen frågan om identitetshandlingar över huvud taget. Och det är en händelse som ser ut som en tanke att på kammarens föredragningslista för i dag står upptaget allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56, i anledning av motioner om en allmän identitetshandling. Kammaren får vid behandlingen av det utlåtandet tillfälle att ta ställning till bl.a. frågan om en utredning om identitetskorten över huvud taget, och det vore självfallet av värde om vi kunde komma fram till mera enhetliga principer på området. Blodgivarkortet är ju ett av många kort som tydligen i olika sammanhang kan användas som identitetshandling. Nu har uppmärksamheten genom dessa två enkla frågor som ställts blivit riktad på problemet, och jag har i mitt svar meddelat att socialstyrelsen kommer att uppmana blodgivarcentralerna att göra en kontroll. Jag vill gärna använda samma ord som fröken Ljungberg och säga, att kontrollen bör bli annorlunda än tidigare. En väg torde då vara att avkräva vederbörande identitetshandlingar av annat slag än man hittills på sina håll begärt.
Herr talman! Det är just den motion när det gäller identitetshandlingar i allmänhet, undertecknad bl.a. av mig, som ligger till grund för allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56. Jag tror det blir svårt att kombinera den allmänna legitimationshandlingen med blodgivarkortet. Därför ville jag fäste statsrådets uppmärksamhet på att blodgivarkortet endast bör gälla blodgivning och inte sammanblandas med andra identitetshandlingar.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat om chefen för utbildningsdepartementet anser att den nuvarande utbildningskapaciteten av yr keslärare i svetsning motsvarar behovet av denna yrkeskategori inom yrkesutbildningen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Utbildningen av yrkeslärare i svetsning äger, liksom utbildningen av flertalet övriga yrkeslärare för industrins och hantverkets områden, rum vid de yrkespedagogiska instituten. Skolöverstyrelsen fördelar antalet tillgängliga utbildningsplatser på olika yrkesområden med hänsyn till anmälda behov. Enligt vad jag inhämtat har under senare år det redovisade behovet av yrkeslärare i svetsning helt kunnat täckas inom ramen för institutens utbildningskapacitet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Jag har ställt den mot bakgrunden av skolöverstyrelsens beslut om avveckling av systemet med särskilda utbildningsstationer i svetsning vid våra yrkesskolor. Enligt detta beslut är det meningen att undervisning i detta ämne i fortsättningen skall ges av respektive yrkeslärare. Denna omläggning har väckt mycket stark kritik och jag tror att det finns stora risker för en försämring av undervisningens kvalitet inom det ämnet. Vid en del yrkesskolor har man i stället inrättat fristående terminskurser i svetsning men inom dessa har man inte fått utrymme för en mer grundläggande verkstadskunskap. Det har också framgått att ungdomen inte i någon större utsträckning söker sig till dessa fristående terminskurser, vilket gör dessa överflödiga. I det läget finner jag det sannolikt att antalet utbildade yrkeslärare i svetsning överstiger det faktiska behovet av sådana lärare. Det kan ifrågasättas om inte det förhållandet förelig ger inom fler yrkesområden, just på grund av den nya yrkesutbildningen. Trots slopandet av de särskilda utbildningsstationerna och det därmed uppkomna överskottet av svetsningslärare blir det även höstterminen 1969 intagning av lärarkandidater i ämnet vid de yrkespedagogiska instituten, vilket jag anser vara felaktigt. De som genomgår en utbildning förväntar sig också tjänster inom yrket, men sådana kommer, på grund av den omläggning skolöverstyrelsen gått in för, inte att finnas. Jag tror att man borde titta litet närmare just på dessa förhållanden. Jag vill än en gång tacka för svaret;

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat om jag anser utformningen av på senare tid sända tele Visionsprogram angående narkotika vara förenlig med bestämmelserna i det mellan staten och Sveriges Radio ingångna avtalet beträffande program Verksamheten. Enligt Kungl. Maj:ts instruktion för radionämnden ingår det i denna nämnds uppgifter att övervaka att Sveriges Radio följer de riktlinjer för företagets programverksamhet som fastställts genom avtal mellan staten och företaget. Det tillkommer inte mig att uttala min åsikt i en fråga av detta slag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min fråga. Eftersom TV och radio är samhällets medel för distribution av nyheter, kultur, underhållning m.m. borde tittarna och lyssnarna vara garanterade att programinslag som sårar anständighet och god ton icke förekommer.

Vidare har det på sistone förekommit programinslag som kan anses vara rent skadliga. Jag tänker på »Timmen»- programmet härförleden om narkotika, då en deltagare demonstrerade att han rökte hasch. Enligt en tidningsuppgift skulle vid bara en skola elva elever ha börjat använda hasch efter nämnda program. Vad händer då landet över? Man kan fråga om vårt statsunderstödda massmedium skall arbeta narkotikalangarna i händerna. Finns det inte något som heter avtalsbrott? Statsrådet hänvisar till radionämnden, men denna kan väl endast i efterhand anmärka på ett program. Då är skadan redan skedd. Det måste finnas något i avtalet som ger en viss garanti.

Den gången kunde han kanske ha svarat.
Herr talman! Det fanns en tid då jag stod här varje torsdag och svarade på frågor om program i Sveriges Radio. Det har emellertid blivit en dämpning av denna verksamhet under senare tid, eftersom man visste att jag skulle ge samma svar varje gång, nämligen att jag inte kan lägga mig i dessa program. Jag tror att det var herr Gustafsson i Borås som var så ärlig att han sade att han mycket väl begrep att jag inte skulle säga något, men han ville själv få chansen att utveckla litet text, och med hänsyn härtill hade han ställt sina frågor. Herr Johanssons i Skärstad fråga utgör nog ett modellexempel på detta. Han vet mycket väl att jag icke kan yttra mig om enskilda program i Sveriges Radio och att vi har ett system, godtaget av riksdagen, som innebär att man anmäler till radionämnden om man är missnöjd, varefter denna utlåter sig. Detta speciella program har ju varit anmält för radionämnden, som har förklarat att det var klart olämpligt. Vad herr Johansson nu är inne på är någon form av förhandscensur, som samhället skulle ta ansvar för. Detta är en orimlig tanke. Radionämnden kan inte granska alla program i förhand, utan får yttra sig i den mån övertramp förekommer. Man får förutsätta att dess yttranden blir vägledande för framtiden, exempelvis i detta fall vid behandlingen av narkotikaproblem. Att utfärda garantier för att anstötligheter icke skall förekomma i Sveriges Radio är en orimlighet av två skäl. För det första är vi alla människor, och missar kan förekomma. Då skall man ha chansen att klaga. För det andra är definitionen på anstötlighet på intet sätt entydig. Jag är den ende i landet som inte får ha någon mening om radioprogrammen och kan alltså bara diskutera dem principiellt, men jag vill ändå ta ett exempel. Det är riktigt att det häromkvällen sändes ett program om en skrothandlare, som enligt herr Johansson svor väl mycket. Man kan ha två olika meningar om detta. Den ena meningen är, att det faktum att vederbörande svor så förfärligt gjorde att något program med honom inte hade bort sändas, men enligt den andra meningen kan man säga att programmakarna hade ambitionen att ge en bild av verkligheten, av en människas vardag. Om denna vardag fylldes av en och annan ed, hade det varit att förvanska verkligheten att ta bort dessa svordomar. Den ene kan tycka detta vara anstötligt, den andre kan tycka det vara korrekt. Det finns ingen entydig definition på anstötlighet vilken vi ens här i riksdagen skulle ha chans att komma överens om.

Herr talman! Jag har inte begärt någon förhandscensur, men man kunde väl tänka sig att det fanns ett ansvar hos dem som står för de program som går ut till svenska folket, så att vi alla kunde lita på dem. Jag har tänkt mig att det finns en minimigräns för anstötligheten. Jag tror att det finns riksdagsmän som använder svordomar — om jag inte har hört alldeles fel — men det är underligt: när de kommer upp i denna talarstol använder de dem inte. Varför? Jag tänkte att det fanns en liknande lag som gällde också för TV, nämligen att man borde låta bli att sända det som är anstötligt. TV kunde vara en tillgång för de svenska hemmen, men det är tragiskt att det skall finnas ett sådant osäkerhetsmoment, som gör att föräldrar inte törs lämna sina barn hemma vid TV-skärmen därför att de inte riktigt vet vad som händer.

I den mån övertramp förekommer har vi radionämnden som vi kan anmäla detta för. Jag vet att man inom företaget fäster stort avseende vid ett uttalande av radionämnden och att detta sedan blir vägledande på området. Exempelvis anmälan om narkotikainslaget i sändningen »Timmen» får säkert en sådan vägledande effekt på den kommande programverksamheten. Jag skall inte diskutera hur mycket av svordomar som tillåts innan man så att säga passerar anständighetsgränsen. Jag tror att herr Johanssons egen exemplifiering är ett utomordentligt exempel på omöjligheten i hans teser.
Herr talman! Jag är inte rädd själv, men jag tror att oändligt många föräldrar i vårt land är rädda om sina barn, inte minst i en tid då samhället redan har stora problem med alla som råkar in på fel väg. Därför är det en rättighet vi har att begära, att sådana massmedia som TV sänder program med så pass god kvalitet, att vi kan låta våra barn sitta samt se och lyssna på dem utan att ta skada. Jag hade räknat med att statsrådet Palme skulle ha tagit litet mera allvarligt på denna sak, ty om vi tar antalet tid Ningsinsändare om denna fråga i betraktande måste frågan bedömas som allvarlig.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag vill lämna en redogörelse för de principer som tilllämpas vid tilldelningen av medel för upprustning av vägar. Jag har vid flera tillfällen i denna kammare lämnat ingående redogörelse för dessa principer. Sammanfattningsvis kan jag upprepa, att vägföretagen i princip utförs i den turordning som bestäms av deras samhällsekonomiska lönsamhet. Denna turordning anges i de av länsstyrelsen upprättade flerårsplanerna, som avser vägbyggandet under en femårsperiod. Förbättringsoch förstärkningsarbeten inom vägunderhållets ram sker i angelägenhetsordning på i huvudsak samma sätt som renodlade nybyggnadsföretag.
Herr talman! Jag skall först tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för att han lämnat svar på frågan och för att han talat om efter vilka principer dessa frågor handlägges. Även om man säger att det finns vissa fastlagda principer, herr statsråd, kan dessa inte gälla i alla tider, ty mycket har inträffat sedan principerna en gång spikades. Vi vet alla, inte minst herr statsrådet, alltför väl att man nu många gånger ställer sig frågan om alla vägmedelsanslag i stort sett skall förbehållas de nya, stora motorvägarna. Jag är fullt överens med herr statsrådet om att de stora vägbyggena blir ekonomiskt lönsamma och att de måste utföras. Det finns dock många delar av vårt land, inte minst min egen hembygd Österlen, som gång på gång frågar sig när någonting skall bli gjort där. Jag har från denna talarstol sagt att man för några år sedan visade en mycket positiv inställning och att vi då fick en hel del vägar belagda. Men nu har detta liksom stannat upp, det har inte blivit något mera. Då är det klart att otåligheten sprider sig över bygdens innevånare, och man undrar om det inte kommer att göras något mera. Den 1 november i år hade vi ett sammanträde inför landshövdingen och de ledande chefstjänstemännen för olika avdelningar. Riksdagsledamöterna plus andra var anmodade att komma, och man gav då uttryck för den uppfattningen att vad som behövde göras i Kristianstads län med förtur var att förbättra den del av bygden som ligger söder om Kristianstad. Det gick inte att stanna upp utan någonting måste göras. Vi vet alltför väl även herr statsrådet har varit där nere och studerat förhållandena — att någonting måste göras, om inte denna del av Sverige skall bli ett fullkomligt u-land. Jag tror att det är fel att handla på detta sätt. Utan att på något sätt behöva rucka på principerna skulle man mycket väl kunna se till att vägverket i Kristianstads län får ett större anslag för att kunna lösa en del av dessa frågor. Herr talman! Jag har en gång från denna talarstol sagt att vi känner oss litet illa behandlade, och då var jag mild i mitt uttryckssätt. Undan för undan plockas många saker ifrån oss utan att vi i stället får någonting annat av positiv natur. Det enda vi får vara med om som fullvärdiga medborgare är att betala samma skatt på inkomster som övriga medborgare i Sveriges land. Om vi har denna skyldighet, har vi också rättighet att begära att någonting görs i positiv anda. Än en gång vill jag till herr statsrådet uttala mitt tack för svaret samtidigt som jag uttrycker förhoppningen om att någonting blir gjort där nere innan det blir för sent.
Herr talman! Jag vill nog göra gällande att man inte behandlar den bygd som herr Nilsson i Bästekille representerar annorlunda än man behandlar andra bygder. Man kan heller inte säga att det bara är de stora vägarna som är lönsamma, ty det finns också andra, mindre vägar, i fråga om vilka det bedöms angeläget att göra investeringar just ur lönsamhetssynpunkt därför att de är viktiga som trafikleder. Sedan kan naturligtvis lokaliseringspolitiska och andra aspekter spela in, men vad vi diskuterat är prioriteringen vid vägmedlens fördelning. Att man sedan med andra medel, arbetsmarknadspolitiska m.

Herr talman! En hel del av vad statsrådet säger är riktigt. Frågan gäller emellertid inte huruvida vi där nere i Kristianstads län blir sämre behandlade än vissa andra delar av landet, utan den gäller, att den dåliga behandling, som vi utsätts för på många områden, måste brytas så att vi får en mer positiv behandling. Jag tror att statsrådet i grund och botten har samma uppfattning som jag. Han vet lika väl som jag att vi i vårt område skulle kunna få nya företag om vägarna rustades upp. Vissa vägar, t.ex. de som går från Vitaby över S:t Olof och vidare söderut, undviks nu därför att man snart inte har någonting annat än grundstenarna att köra på. Det räcker inte att lägga lite lera och sedan vattna ordentligt — efter två dagar är de lika dåliga igen. Jag vädjar än en gång till statsrådet att han ser till att vägverket i vårt län får större anslag så att vi blir delaktiga av den stora upprustning som sker på många andra håll.

Herr talman! Herr Henrikson har frå Sat mig när förslag rörande antalet fullmäktigeledamöter i stadsoch kommunalfullmäktigeförsamlingar kommer att föreläggas riksdagen. Frågan om ändrade regler angående antalet kommunaloch stadsfullmäkti Seledamöter utreds för närvarande av kommunalrättskommittén. Enligt vad Jag inhämtat kommer kommittén att läg Sa fram förslag inom sådan tid att pro Position i ämnet kan föreläggas 1969 års höstriksdag. De nya reglerna skall värför kunna tillämpas vid 1970 års al
Herr talman! Jag ber att få tacka Ommunikationsministern för svaret på min fråga. Årtalen 1971 och 1974 kommer förnodligen att betyda mycket i kommua rnas tillvaro och historia; man räk år med att under de åren kommer ett nj ydande antal kommunsammanlägg Ingar att göras. För närvarande be fPartementet. Den är avsedd att ge kommunerna tillfälle att avge yttrande rörande situationen på detta område. Såväl vi i detta hus som kommunalmännen och hela befolkningen berörs naturligtvis av de frågor som behandlas i denna promemoria. I de diskussioner som förekommit har viss oro uttalats för att antalet fullmäktigeledamöter genom kommunsammanläggningarna skulle bli väsentligt begränsat. Jag är därför synnerligen tillfredsställd med det besked som statsrådet lämnade, att vi kan räkna med att få förslag till 1969 års höstriksdag om ändrade regler — och därmed menar jag regler om utökat antal kommunaloch stadsfullmäktige. Jag tror att det beskedet kommer att hälsas med stor tillfredsställelse. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Herr Westberg har frågat socialministern om han är villig medverka till att handläggningen av ärenden angående skadestånd i sådana fall, där ungdomsvårdsskoleelev är skadevållande, påskyndas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Ersättning av statsmedel utgår för skador vållade av bl.a. ungdomsvårdsskoleelever som avvikit eller permitterats från skola eller som vårdas utom skola. Om skadan uppgår till högst 100 kronor skall ansökan om ersättning göras hos skolans styrelse, som i dessa fall vanligen själv beslutar i ärendet. Ansökan om ersättning i övriga fall görs hos socialstyrelsen. Finner socialstyrelsen att ersättning bör utgå med högre belopp än 5 000 kronor eller har ärendet principiell betydelse — vilket gäller i relativt få fall — skall styrelsen överlämna ärendet till Kungl. Maj:t. Antalet här avsedda ärenden har stigit kraftigt under de senaste åren. År 1966 kom ca 300 ärenden in till socialstyrelsen och år 1967 ca 560. Under år 1968 har t.o.m. utgången av november månad ca 880 ärenden kommit in. Den stora ökningen torde bero på bla. ökad kännedom om möjligheterna att erhålla skadeersättning av statsmedel. Vid utgången av år 1967 utgjorde antalet inkomna, icke avgjorda ärenden 151. Motsvarande siffra var vid utgången av november 1968 ca 245, varav två ärenden hänför sig till år 1966, ett till år 1967 och resten till år 1968. I de flesta fall görs ansökan om ersättning relativt kort tid efter det att skadan inträffat. Det är emellertid inte ovanligt att ansökan görs först sedan avsevärd tid förflutit. Reglering av skadorna kan ofta fördröjas på grund av att ansökningshandlingarna måste kompletteras. Så är t.ex. fallet då ett ärende måste vila i avvaktan på polisutredning eller då den skadelidande själv underlåter att på begäran komma in med kompletterande uppgifter. Utredningen i ärenden av principiell betydelse kan i vissa fall ta åtskillig tid i anspråk. I allmänhet är emellertid skadorna slutligt reglerade inom tre månader efter det att ansökan kommit in till socialstyrelsen. Antalet vid utgången av november månad i år hos socialstyrelsen inneliggande, ej avgjorda ärenden motsvarar ungefär det antal som kommer in under tre månader. Allmänt sett synes således skadorna trots ökningen av antalet ansökningar bli reglerade inom rimlig tid efter det att ansökningarna kommit in till socialstyrelsen. Några särskilda anordningar för att påskynda handJägg ningen anser jag inte påkallade för närvarande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi är överens om att ersättning bör utgå i sådana fall som det här är fråga om; det är riktigt att samhället där tar sitt ansvar. Men det är också angeläget håller ersättning inom rimlig tid, och det sker tyvärr inte alltid. Nu säger statsrådet att skadorna i allmänhet är slutgiltigt reglerade inom tre månader efter det att ansökan kommit in till socialstyrelsen, och allmänt sett synes således skadorna trots ökningen av antalet ansökningar bli reglerade inom rimlig tid. Men samtidigt får vi veta att antalet inkomna icke avgjorda ansökningar vid utgången av år 1967 var 151. Motsvarande siffra vid utgången av november 1968 var 245. Två av de ärenden, som inte var avgjorda i november 1968, var att hänföra till år 1966. Där föreligger det alltså en väntan på två år. Jag har blivit uppmärksamgjord på ett fall där vederbörande, som märktes för livet vid en svår misshandel, har fått vänta över tre år utan att erhålla skadestånd. Det tycker jag är i högsta grad otillfredsställande, och därför var jag angelägen att få höra statsrådets syn på denna fråga. Nu säger statsrådet Odhnoff, att hon inte anser några särskilda anordningar för att påskynda handläggningen för närvarande vara påkallade. Mot den bakgrund jag här tecknat tycker jag nog att det vore angeläget med åtgärder som kunde påskynda handläggningen av dessa ärenden.

Det är givetvis angeläget att skadeersättningsärendena avgörs så skyndsamt som möjligt, och jag skall naturligtvis i fortsättningen noga följa utvecklingen av ärendenas handläggning. Jag kan inte gå in i detaljresonemang här, men helt allmänt kan jag säga att en del av ärendena — detta gäller just dessa resterande ärenden från 1966 och 1967 — kan vara svårbedömda och fordra en ingående utredning. Det gäller särskilt sådana fall då det är fråga om ersättning på grund av svårare per Sonskador. En tillfredsställande bedömning av ersättningsanspråken kan ju ofta göras först sedan man sett om skadorna medför bestående men för de skadade. Enligt vad jag har inhämtat gäller detta för de ärenden som varit under utredning sedan 1966. Socialstyrelsen har meddelat att utredningen kunnat slutföras först nyligen och att styrelsen har för avsikt att före årets Slut inkomma med förslag till socialdepartementet i dessa ärenden.

Herr talman! De faktiska besked som Statsrådet Odhnoff här lämnade, tycker jag är utomordentligt tillfredsställande. Att statsrådet avser att noga föl Ja här berörda ärendens behandling i fortsättningen, anser jag är mycket värdefullt. Jag tror också att det är riktigt, Som statsrådet säger, att man i allmänhet handlägger dessa ärenden inom en ACceptabel tidsrymd. Men vad jag har velat fästa uppmärksamheten på är att det finns en del undantag från den re Seln, och jag finner det otillfredsställande att så långa väntetider, som de 128 talat om skall behöva förekomma.

Herr talman! Herr Thunborg har bett mig uttala mig om det aktuella behovet av och förutsättningarna för ett statligt stöd i syfte att trygga sysselsättningen inom skoindustrin. Konkurrensen från andra länder medför som vi alla vet problem för den svenska skoindustrin. Produktionen av läderskor inom landet minskade starkt mellan åren 1965 och 1966 från 10 miljoner par till 8,3 miljoner par skor och utgjorde 8,1 miljoner par år 1967. Importandelen av vår skokonsumtion de båda senaste åren ökade från 45 procent till 53 procent, i antal från 750 till 9,3 miljoner par. Den snabba importstegringen har fortsatt i år och importandelen synes nu uppgå till över 60 procent. Huvuddelen av importen kommer från utvecklade europeiska industriländer. En av orsakerna till den bristande konkurrensförmågan hos den svenska skoindustrin är dess svaga produktivitetstillväxt, som under de senaste åren varit betydligt långsammare än i de flesta andra industribranscher. Lönekostnadsandelen i skoindustrin är också väsentligt högre än i andra industribranscher. Denna utveckling har haft till följd flera företagsnedläggelser inom den svenska skoindustrin med åtföljande sysselsättningsminskning. Under de senaste fem åren har antalet arbetsställen minskat med en dryg tredjedel och de anställda med omkring 40 procent, från nära 9 000 till ungefär 5 000. Det vi på detta sätt bevittnar inom skoindustrin är en del av den ofrånkomliga strukturomvandling som ingår i mönstret av fortgående förändringar i den internationella arbetsfördelningen. I vårt land anser vi det självklart att den industriella omställningen inte får ske till priset av arbetslöshet eller otrygghet för stora grupper på arbetsmarknaden. Det är på grund härav som vi för en aktiv arbetsmarknadsoch näringspolitik. För dem som blir utan arbete inom skoindustrin — liksom inom andra branscher — kommer samhällets arbetsmarknads-, lokaliseringsoch industripolitiska medel att till fullo utnyttjas. även om skoindustrin är mera spridd i sin lokalisering än exempelvis textilindustrin, har svårbemästrade sysselsättningsproblem uppstått framför allt inom Örebro/Kumla-området. Det är speciellt den äldre arbetskraften som drabbats. En för kort tid sedan beslutad nedläggning av ett skoföretag i nämnda område har ytterligare riktat uppmärksamheten mot skoindustrin. Regeringen har för avsikt att snarast verkställa en snabböversyn av problemen inom skoindustrin. Branschens problem kommer att på grundval av detta material diskuteras ingående med företrädare för företag och anställda, I avvaktan härpå kan jag för dagen inte närmare uttala mig om i vilken omfattning åtgärder speciellt avseende skoindustrin kommer att vidtas från statsmakternas sida.

Herr talman! Som kammaren förstår har denna enkla fråga ställts främst med anledning av att företaget Sju Skomakare i Örebro och Kumla fick avslag på sin ansökan om ett statligt kreditgarantilån på 1,8 miljon kronor. Statsrådet Wickman har ju också i sitt skriftliga svar nämnt just denna trakt. Detta avslag resulterade som bekant i arbetslöshet för 280 skoarbetare. Det dubbelt tragiska i detta är att det rör sig om äldre människor som börjat i branschen i 13—14-årsåldern och som, för att an vända deras egna ord, »inte kan någonting annat än skor». Det är ju här fråga om enindustriorter i mycket hög grad och för dessa människor kan följaktligen inte de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vara särskilt användbara. Att skicka ut en 60-åring, en 60-årig skoarbetare, på de traditionella beredskapsarbetena måste betraktas som inhumant i allra högsta grad. Jag tar emellertid fasta på vad som sägs i det sista avsnittet i statsrådet Wickmans anförande där det framhålles: »Regeringen har för avsikt att snarast verkställa en snabböversyn av problemen inom skoindustrin.» Jag vill, herr statsråd, understryka stavelsen snabb och anser att problemen skall diskuteras med både företagare och anställda. Får jag, herr talman, till sist nämna att kommunalrådet i Kumla Holger Hultman menar att det behövs svenska skor på marknaden. Han tycker att det vore lämpligt att staten tar över, antingen genom att driva företaget för avveckling på lång sikt med hänsyn till de många äldre skoarbetarna eller upprätta en ny progressiv industri inom branschen.

Herr talman! I en interpellation till statsrådet Wickman har herr Wedén med anledning av tidningsuppgifter om en omprövning inom regeringen av Sveriges EEC-politik begärt en redogörelse för vilken typ av åtgärder som den Svenska regeringen överväger i syfte att säkra svenskt deltagande i eventuella förhandlingar mellan EEC-staterna och vissa EFTA-stater. Herr Wedén har vidare frågat om det är regeringens mening att en ekonomisk union mellan de nordiska länderna är en angelägen mål Sättning och om strävandena att uppnå en sådan bör utformas så att de ökar dessa länders möjligheter att deltaga i en vidare europeisk integration. Det ankommer på mig att svara på denna interpellation. Vidare har herr Bohman i en inter Pellation till statsministern frågat vilka åtgärder regeringen överväger för att reducera eller undanröja de svårigheter, som kan förväntas möta den svenska industrins exportförsäljning på Storbritannien. Interpellationen har lämnats över till mig för besvarande. Jag vill börja med att slå fast att de av herr Wedén angivna tidningsuppgifterna saknar grund och att regeringens Inställning till integrationsfrågan alltså år oförändrad. Sveriges ansökan om förhandlingar med Gemenskapen i syfte att göra det möjligt för oss att delta i en utvidgning av EEC gäller alltjämt Såsom den utformades i vår skrivelse till De sex den 26 juli förra året och 1! den muntliga förklaring som den Svenska EEC-ambassadören samtidigt lämnade. Läget på den europeiska integrationsfronten har när det gäller en utvidg Ning av Gemenskapen inte ljusnat, det NÖdgas man tyvärr konstatera. Den all Männa uppfattningen inom både EEC Och EFTA är att det kommer att dröja Ange innan integrationsfrågan löses. Naturligtvis bör man inte wutesluta at förhållandena kan ändras relativt 2 snabbt. Att närmare gå in på detta skulle än så länge innebära rena spekulationer. Tills vidare får vi emellertid som mest sannolikt räkna med att en lång tidsrymd kommer att förflyta innan sådana steg kan tas som leder EFTA-länderna in i en europeisk stormarknad. Detta har vållat vissa slitningar inom EEC, som komplicerat dess werksamhet. Mot denna bakgrund har inom Gemenskapen gjorts ansträngningar för att komma ur vad som understundom tett sig som ett dödläge. Olika medlemsländer har fört fram synpunkter avseende anordningar för bl.a. teknologiskt samarbete och handelsarrangemang mellan Gemenskapen och tredje länder. Från svensk sida har vi upprepade gånger förklarat oss intresserade av alla åtgärder som kan föra EEC och EFTA länderna närmare varandra. Herr Wedén har nämnt de förslag som den västtyske utrikesministern Brandt förde fram i februari och i omarbetat skick i början av hösten. Det senaste förslaget är en plan, presenterad av den franske utrikesministern Debré i Bryssel i början av november. Utan att till alla delar vara fullständig innefattar den tullsänkningar under en fyraårsperiod på sammanlagt 30 procent, räknat på tullarna efter den reduktion som uppnåtts genom Kennedyronden. De föreslagna sänkningarna skulle begränsas till de tullar som sänktes med 50 procent i denna. Vissa anordningar avseende handeln med jordbruksprodukter förutses även. Arrangemangen föreslås omfatta de medlemssökande staterna och andra europeiska länder som har nära ekonomiska förbindelser med EEC och skall ses som ett steg mot en avveckling av handelshindren. Någon direkt koppling till ett framtida medlemskap finns däremot inte. Det framhålls emellertid att förslaget, om det godtas, skulle kunna underlätta förhandlingar om anslutning till Gemenskapen när sådana blir önskvärda. De permanenta EEC-representanterna i Bryssel har i fråga om Gemenskapens utvidgning fått i uppdrag att i nära, samarbete med Kommissionen och i ljuset av överläggningarna i ministerrådet studera samtliga de förslag som lagts fram i rådet, i synnerhet i den utsträckning de avser kommersiella arrangemang och teknologiskt samarbete. Därvid skall även proceduren studeras rörande samarbetet inom dessa två områden med övriga intresserade europeiska länder. Detta arbete kommer givetvis att ta sin tid. Som jag redan antytt har den svenska regeringen med största intresse följt utvecklingen och förklarat sig beredd att i positiv anda studera alla förslag som kan leda till en närmare samverkan mellan EEC och EFTA-staterna. Genom demarscher i Gemenskapens huvudstäder har vi hävdat den ståndpunkten att Sverige och andra intresserade EFTA länder från början bör få deltaga i eventuella förhandlingar om handelsarrangemang. Denna ståndpunkt har EFTA:s medlemsstater gjort till sin genom den kommuniké som utfärdades efter ministermötet i London i maj. På svensk sida anser vi att även begränsade samarbetsprojekt i avvaktan på den stora lösningen — samgåendet mellan alla industriländer i vår del av Europa — skulle göra tillvaron mera dräglig för oss och medföra rikare tillfällen till fruktbärande dialoger mellan Gemenskapen och utanförstående länder. Ett hinder härför har emellertid varit att De sex sinsemellan inte kunnat uppnå enighet om något av de initiativ jag berört. En sådan enighet betraktar den svenska regeringen som en förutsättning med hänsyn till det framtida samarbetet inom Gemenskapen. Vi är intresserade av ett starkt EEC, i vilket utvecklingen går framåt. Det kommer att bli till nytta för oss själva. Även om EEC:s tullar är besvärande för oss nu skulle de bli ännu mer kännbara om sexstatsmarknadens utvecklingsprocess skulle bromsas upp. Ett starkt EEC har råd att inta en positiv hållning gentemot exportansträngningar från tredje länder. Ett svagt EEC skulle vara mera mottagligt för protektionistiska strömningar. Intresset för interimistiska handelsarrangemang är inte detsamma inom alla EFTA-länder. På en väsentlig punkt är vi emellertid överens — det visade sig redan på Londonmötet i våras — nämligen att alla förslag som De sex samfällt ställer sig bakom kommer EFTA-länderna att pröva i positiv anda. Från brittisk sida har man allt starkare understrukit att det framför allt är det politiska samarbetet man eftersträvar. Man fruktar att mer eller mindre tillfälliga arrangemang, som inte klart presenteras som ett steg på vägen mot en utvidgning av EEC, kan fördröja och kanske till och med omintetgöra ett inträde. Det amerikanska motståndet mot alla handelsarrangemang i Europa, som inte samtidigt understöttar ett fördjupat po” litiskt samarbete i Europa, har stärkt betänkligheterna. Mot denna bakgrund var det inte på förhand givet att vi skulle komma fram till ett tillfredsställande gemensamt uttalande vid EFTA:s ministermöte ?

Herr talman! För litet mer än en må nad sedan fick vi i en ledande socialdemokratisk tidning läsa att Sverige hade inlett en helt ny EEC-politik. Samtidigt som jag tackar handelsministern för hans svar vill jag fästa uppmärksamheten på anledningen till min interpellation. I denna artikel förklarades att den svenska ansökan om förhandlingar, som kunde leda fram till medlemskap i EEC, i kanslihuset betraktades som död. Den nordiska var på avtoning — nu skulle Sverige i stället ta sig igenom EEC:s tullmur via en bakdörr. Det skulle ha klarlagts efter ett besök i Stockholm av vicepresidenten i EEC-kommissionen, och det var statsrådet Wickman som hade hittat nyckeln till denna bakdörr. Vi skulle uppnå nästan alla stora fördelar — sänkta tullar för industrivaror, sänkta priser för jordbruksprodukter och ett vidgat teknologiskt samarbete och vi skulle nästan inte råka ut för några nackdelar alls. Där beskrevs verkligen en politisk odyssé av högsta klass. Herr Wickman for omkring i Europa och öppnade bakdörrar; med en alldeles omlagd EEC-politik skulle framtiden säkras för de svenska löntagarna och det svenrska näringslivet. Jag tror att det måste betraktas som ganska naturligt att jag efter dessa uppgifter, som verkade inspirerade, riktade en interpellation till statsrådet Wickman om vad som verkligen var å bane. Under den tid som gått sedan interpellationen framställdes har inte många spår kunnat märkas av den i den socialdemokratiska pressen annon” serade sensationella omläggningen av den svenska EEC-politiken. Och han” delsministern slår nu kort och gott fast att de angivna tidningsuppgifterna saknat grund och att regeringens inställning till integrationsfrågan är oförändrad. Något liknande sades för övrigt strax efter interpellationen framställande. Jag vill instämma i handelsminis” terns uttalande att vi i Sverige måste vara intresserade av ett starkt EEC där utvecklingen går framåt ordentligt. Det finns över huvud taget inte mer än en eller ett par punkter i interpellationssvaret som jag känner mig särskilt uppkallad att polemisera mot. Det gäller alltså inte behovet av ett starkt EEC. Ett sådant EEC skulle ha råd att inta en liberal hållning till avlägsnandet av olika handelshinder och åstadkommande av en bättre varukommunikation med andra länder. Av samma skäl finns det emellertid, innan någon förhandling eller någon broslagning eller vad man nu vill kalla det mellan EFTA och EEC kommer till stånd, all anledning att önska sig ett starkare EFTA och — i första hand — ett väsentligt starkare Norden. är alla huvudkomponenterna i den stora europeiska integrationsfrågan <ekono Miskt starka minskas ju riskerna — vilket handelsministern mycket riktigt framhåller när det gäller EEC — för att man skall frestas till protektionistiska kantringar. Jag vill i detta sammanhang göra ett par kommentarer. Tyvärr måste det konstateras att höstens händelseutveckling inom EEC inte har inneburit att gemenskapen stärkts. Inte minst valutakrisen har — vilket ju framhållits av många kommentatorer — visat hur pass litet de gemensamma institutionerna kan göra när det gäller samordning av penningoch finanspolitik. Den linje som EEC kommissariatet efter vad jag har uppfattat drev — ingen revalvering av Marken, ingen devalvering av francen — överensstämmer visserligen i och för sig med det faktiska resultat som så småningom uppnåddes. Men det tror jag snarare var en tillfällighet än en orsak till krisens utgång. EEC-kommissariatet hade, såvitt jag Uppfattat det, små möjligheter att på Verka = händelseförloppet. Dessvärre tycker jag man kan konstatera att den na kris i stället har visat att EEC-länderna i alltför liten utsträckning har kunnat koordinera sin politik för att undvika störningar. Jag vill i detta sammanhang också göra en reflexion beträffande handelsministerns uttalande i interpellationssvaret att Sveriges inställning till integrationsfrågan är oförändrad. Han menar tydligen med det att det också är utsagt att Sveriges ansökning om förhandlingar alltjämt skall tolkas helt i enlighet med den skrivelse till De sex som avläts i juli förra året och den muntliga förklaring som den svenske EEC-ambassadören samtidigt lämnade. Jag skulle vilja uttrycka den förhoppningen, herr talman, att handelsministerns yttrande i detta avseende inte behöver tas alltför bokstavligt. Jag vågar säga att vi inom hela den demokratiska oppositionen för 15 månader sedan var eniga om att — om jag använder några av herr Hedlunds formuleringar — det var naturligt att den svenska ansökan i första hand måste gälla upptagandet av förhandlingar om medlemskap under villkor som var förenliga med vår neutralitetspolitik. Jag tycker att regeringen hafi litet svårt att göra ett klarläggande av just det slaget. Det har lett till onödiga missförstånd. Jag använde — med flit uttrycket onödiga missförstånd, ty jag har fattat läget så att regeringen själv i efterhand har insett att så varit fallet. Jag behöver inte upprepa hur vi i EEC-kommissionens ursprungliga rapport från slutet av september 1967 placerades i en annan och sämre klass än Storbritannien, Irland, Danmark och Norge. Svenska ärenden behandlas alltjämt, om jag är rätt underrättad, i stor utsträckning på en annan avdelning inom kommissionen än ärenden beträffande de övriga länderna. Denna uppdelning fanns kvar även i t.ex. det memorandum från Benelux-länderna som skrevs i januari i år. Handelsministern är säkert medveten om att representanter för Sverige, svenska organisationer och svenska företag vid olika tillfällen har konfronterats med mer eller mindre ironiska anmärkningar om brevet från Sverige, vars innebörd man egentligen inte förstod — kanske inte ens i Sverige. Jag tror att den osäkerheten i viss utsträckning fortfarande kvarstår. Jag hoppas därför att den uppfattning jag här uttalat är riktig, nämligen att regeringen sedan någon tid tillbaka är angelägen om att rätta till de missförstånd som uppkommit. Det är synnerligen tillfredsställande att handelsministern begagnar tillfället att ännu en gång korrigera de missvisande uppgifter som tidningarna innehöll för något mer än en månad sedan. Det vore också mycket hälsosamt om han nu klart ville uttala, att den svenska aktivitet som han beskriver och som tar sig uttryck i demarscher och olika slag av reseverksamhet, har gått ut på att klargöra att det svenska målet, trots det nuvarande dödläget, är att få till stånd förhandlingar om ett medlemskap på villkor som är förenliga med vår neutralitetspolitik. Jag har inte nämnt detta för att återknyta till något slags gammal process. I själva verket tror jag att meningsmotsättningarna numera är avsevärt mindre än tidigare, vilket är mycket bra. Jag vill endast framhålla att vi alltid måste inta en beredskap, vara beredda på att den nuvarande förvisso inte särskilt hoppfulla situationen ändå kan, som handelsministern säger, förändras relativt snabbt. Men naturligtvis är det omdöme riktigt som handelsministern gör i interpellationssvaret, nämligen att utsikterna till framsteg i de stora integrationsfrågorna i dag ter sig ganska mörka.

Ur samlad europeisk synvinkel och med tanke på den europeiska demokratins intresse över huvud taget vore det naturligtvis utomordentligt värdefullt, om den franska politiken kunde övervinna sina något antianglosaxiska komplex även i de avseenden som har samband med EEC. Men detta är förvisso spekulationer. Enligt min mening kan inte Debré planen i och för sig beskrivas som något stort framsteg. Den ställer tullreduktioner i utsikt, och det är givetvis av intresse. Den utlovar också ett s.k. teknologiskt samarbete; det är en diffus term, men jag tycker att det ligger i linje med framtiden. Vi i Sverige bör dock ha en positiv inställning till alla initiativ som kan leda framåt, även om de i och för sig inte har en så särskilt märkvärdig karaktär. Därför får ändå inte det primära målet tappas ur sikte: medlemskap i en utvidgad europeisk gemenskap med bibehållen neutralitetspolitik. Efter vad jag nu har yttrat om den franska inställningen och Debréplanen skulle jag vilja framhålla att jag beklagar det amerikanska motståndet mot sådana överenskommelser i Europa som inte är förknippade med politiskt samarbete över hela fältet utan inskränks till det handelspolitiska eller ekonomiskt politiska området. Denna amerikanska inställning gagnar inte utan försvårar ökad integration i Europa, vilken även ur amerikansk synvinkel måste vara ett intresse och för demokratierna i Västeuropa är ett förstarangsintresse. Men, herr talman, ju mer oviss vi anser den politiska framtiden vara när det gäller integrationssträvandena i stort, desto mer måste den nordiska gemenskapen träda i förgrunden. Handelsministern är inne på samma linje. Han säger vidare — och det är vi alla medvetna om — att det utredningsarbete som pågår skall bedrivas så att det underlättar de fyra ländernas deltagande i eller samarbete med en utvidgad europeisk marknad. Samtidigt visar dock ordalagen i handelsministerns interpellationssvar när det gäller det nordiska ekonomiska samarbetet inte någon särdeles markerad framåtanda med den nordiska ekonomiska unionen som slutmål, vilket jag hade hoppats på. Jag tror att det skulle vara välgörande, om regeringen inom en ganska Snar framtid kunde klart säga ifrån vilka målsättningar den har för det arbete som nu är i gång. Enligt min mening var det ett utmärkt uttalande som landsorganisationerna i de berörda länderna gjorde för några månader sedan. Vill regeringen instämma i det? Vi har diskuterat detta många gånger i olika sammanhang, men det har inte klart framgått hur långt regeringen är beredd att gå. För vår del har vi sagt: För att det nordiska ekonomiska samarbetet skall bli realistiskt och verk Ningsfullt fordras det säkerligen gemensamma organ och t.ex. en samord Ning av den ekonomiska politiken. Man får inte heller nu som under 1950 talet gräva ned sig i omfattande utredningar. Det vore värdefullt om den Svenska regeringen kunde — som jag Nyss sade — inom en snar framtid klart deklarera de politiska målsättningar Som enligt dess uppfattning bör gälla för det vidare arbetet. Jag skall inte falla herr Bohman i taet genom att kommentera handelsmi NMisterns svar till honom; jag vill bara Söra ett par reflexioner vid sidan om. Handelsministern säger att han anser att sysselsättningsläget i Sverige kan komma att påverkas av de brittiska åt gärderna. Samtidigt deklarerar regeringen — och jag instämmer också i det — att vi här i landet har allt intresse av att Storbritannien på sikt kommer att återvinna sin ekonomiska styrka. Jag har själv den meningen att frågan, huruvida de nu vidtagna politiska åtgärderna står i överensstämmelse med ordalagen och andan i EFTA-överenskommelsen eller om de inte gör det, inte är av särskilt stort intresse. Jag tror emellertid att det skulle vara av värde, om handelsministern kunde tala om, ifall det förhåller sig så att Storbritanniens EFTA-partners i förväg var underättade om karaktären och omfattningen av de åtgärder som nu genomförts, därför att jag anser att detta skulle bidra till att något belysa hur samarbetsatmosfären mellan Storbritannien och dess mindre EFTA-partners för närvarande är beskaffad. Jag vill tillfoga ännu en synpunkt.

Som bekant är detta en uppfattning som senare också har vunnit visst stöd från chefen för konjunkturinstitutet. Sedan vill jag också tillägga, herr talman, att jag tycker att den allra sista meningen i handelsministerns interpellationssvar är väl kategoriskt. Han säger »att det inte kan ligga i de brittiska handelspartnernas intresse att vidta sådana egna åtgärder som motverkar den nu inledda hårdare åtstramningspoliti ken i Storbritannien».

Det är en väldig påfrestning som vår export utsätts för när Storbritanniens importörer under sex månaders tid skall finansiera 150 procent av värdet på de varor som de faktiskt importerar. Hur det än må förhålla sig med den saken vill jag till slut för min del gärna deklarera, att jag alltjämt har den uppfattningen som jag många gånger förut uttalat, nämligen att ett EEC med Storbritannien som medlem är ett helt annat än ett EEC utan Storbritannien, och från svensk synpunkt är det avsevärt bättre om Storbritannien är med i organisationen. Jag tror jag vågar säga att den uppfattningen harmonierar med en mycket vid opinion inom de andra skandinaviska länderna.

Herr talman! I likhet med herr Wedén tycker jag att den redovisning av EEC och EFTA-problematiken som handelsministern har lämnat oss inte behöver föranleda några kritiska synpunkter. Vi är i stort sett ense, och vi är ense också om att Sverige bör göra allt som är möjligt för att utanför EEC:s ram åstadkomma ett närmande till Europa och ett bättre samarbete med Europa. Där finns betydande möjligheter trots att positionen är så pass låst som den är. De svenska företagen har redan kommit rätt långt i sina anpassningssträvanden både på det teknologiska området liksom på ekonomiska och andra fält. Men det är ett förbehåll som man gärna vill göra i det här sammanhanget när det gäller Sveriges agerande på Europamarknaden! Vår aktivitet får inte ta sig sådana former att den kan riskera att störa det samarbete inom Norden som har inletts och som vi hoppas kommer att fördjupas inom den närmaste tiden. Var någonstans gränsen skall dras för våra åtgärder är naturligtvis svårt att säga, men principiellt är det betydelsefullt att varje form av aktiva åtgärder från Sveriges sida alltid sker under beaktande av att det nordiska samarbetet inte kan störas. Jag vill också gärna upprepa en kritik som jag tidigare framfört till handelsministern — det är inte första gången vi debatterar dessa frågor — mot det brev som Sverige skrev förra året i Bryssel. Det må var riktigt som handelsministern gör gällande att man ute i Europa efter en del klarlägganden från svensk sida inte längre behöver sväva i okunnighet om vad vi egentligen vill. Men brevet har ändå placerat oss i ett särskilt fack i förhållande till de andra nordiska länderna. Självfallet har vi en särställning och måste ha detta med hänsyn till vår alliansfria utrikespolitik, men det hade varit bättre om denna särställning hade markerats inom den grupp som har sökt medlemskap än att vi skall ligga utanför den gruppen. Det är en slutsats som man kan dra av de diskussioner som ständigt äger rum i den här frågan ute på den europeiska kontinenten. Jag delar herr Wedéns uppfattning att den valutakris som för en tid sedan skakade Europa visar hur beroende staterna ändå är av varandra. Att det — trots att samarbetet inom EEC kommit så långt — kan uppstå en sådan här kris visar hur nödvändigt det är att fortsätta integrationsarbetet inom EEC och i Europa över huvud taget för att koordinera den ekonomiska politiken, så att sådana valutakriser inte skall behöva uppkomma. Jag är medveten om att detta är ett fjärran liggande mål, men det är likväl ett mål som man bör sträva efter. Vad sedan gäller den del av handelsministerns svar som avser min interpellation om de brittiska importrestriktionerna har handelsministern lämnat väsentligt mindre utrymme åt denna sak än åt den stora fråga som herr Wedén har aktualiserat. Det må vara naturligt, men utrymmet är ändå så pass begränsat att man undrar om det möjligen motsvarar handelsministerns bedömning av vikten av de problem som jag har aktualiserat, vilket vore beklagligt. Handelsministern har många gånger fått beröm i denna kammare, inte minst av mig, för det sätt på vilket han drivit samarbetet inom EFTA under årens lopp. Jag vill gärna upprepa att jag tycker att herr Lange med stor energi och skicklighet har medverkat till att EFTA har blivit vad det i dag är. Men just därför att herr Lange har gjort så stora insatser för EFTA borde herr Lange vara särskilt känslig för andra åtgärder som kan minska EFTA-samarbetets betydelse och som kan vara ägnade att motverka de liberaliseringssträvanden som är EFTA:s viktigaste målsättning. EFTA-samarbetet har som bekant inte saknat skönhetsfläckar. Vi är i Sverige plågsamt medvetna om att våra vänner i Storbritannien vid flera tillfällen hårt ansträngt EFTA-solidariteten. Att Storbritannien skall få ordning På sin ekonomi är ett önskemål som inte bara motiveras av omsorgen om Storbritannien; det angår omvärlden i dess helhet. Men det kan inte hjälpas att de recept som Storbritannien skrivit ut för att bota sin sjuka ekonomi inte sällan Varit av sådan natur att mycket besvärande återverkningar uppkommit för andra EFTA-länder och för EFTA-sammanhållningen över huvud taget. Herr talman! Den omständigheten att botemedlen syftar till att skapa ordning i Englands ekonomi får inte hindra oss att tala om för britterna när vi tycker att de går för långt. Att redovisa de konsekvenser som de engelska åtgärderna medför för andra länder är enligt min mening helt enkelt vår skyldighet. Inte minst har vår handelsminister skyldighet att öppet påvisa vilka följder som kan uppkomma. En sådan redovisning kräver också att man själv är medveten om de konsekvenser som de brittiska åtgärderna medför för vårt lands ekonomi och vår sysselsättning. Jag skall uppriktigt säga handelsministern att hans interpellationssvar ger ett intryck av att han inte gjort klart för sig hur allvarliga biverkningar den brittiska medicinen kan medföra för oss. Om motsatsen skulle vara fallet, har herr Lange åtminstone lyckats dölja det i sitt svar till mig. Jag hoppas att han har situationen klar för sig, men svaret ger inte något stöd för den förhoppningen. Handelsministern framhåller bl.a. i svaret att de brittiska åtgärderna »knappast kan undgå att inverka på vår export» — nej, det kan de verkligen knappast göra — och att han inte vill bestrida att åtgärderna »>kan»> komma att skapa vissa problem för den svenska exportindustrin»>. Här kan man verkligen tala om understatements. Jag skall inte ta upp en debatt om huruvida de brittiska depositionskraven formellt står i strid med EFTA-avtalet eller inte — meningarna är ju delade på den punkten. Att de i varje fall strider mot andan i EFTA-överenskommelsen är väl obestridligt. Som bekant är Storbritannien i dag Sveriges största exportmarknad. Under det senaste året — från september 1967 till september 1968 — ökade vår export till Storbritannien med inte mindre än 20 procent, vilket utgör en tredjedel av vår totala exportökning under den tiden. Att denna för oss gynnsamma utveckling har varit väsentlig för utnyttjandet av vår industris kapacitet och för vår konjunktursituation och sysselsättning över huvud taget är ett faktum som bl.a. starkt underströks i konjunkturinstitutets höstrapport för någon månad sedan. Nu kan man beräkna att av vår export till Storbritannien under januari—september i år — den uppgick till 2,7 miljarder kronor — ungefär 1,7 miljard kronor, d.v.s. 60 procent, omfattar sådana exportprodukter som kommer att drabbas av de nya prohibitiva bestämmelserna om deposition av 50 procent av exportvärdet. Det är fråga om maskiner, transportmedel, papper och papp, järn och stål, kemiska produkter, övriga metaller och metallmanufaktur, textiloch konfektionsvaror, möbler och glas. De sistnämnda produkterna har visserligen sålts till Storbritannien i relativt små kvantiteter — tillsammans om jag inte minns fel 61 miljoner kronor — men framför allt dessa försäljningar har utgjort resultatet av mindre och medelstora företags målmedvetna ansträngningar under flera år att upparbeta en exportmarknad i Storbritannien. Det har alltså varit fråga om försök från det svenska näringslivets sida att anpassa sig till marknadssituationen i Europa och inrikta expansionsansträngningarna i första hand på EFTA-området och det största landet där, Storbritannien. Läget på den brittiska kreditmarknaden är som bekant så ansträngt att sannolikheten för att brittiska importörer skall kunna tänkas själva ha eller få medel för att göra de föreskrivna depositionerna är mycket liten. Importörerna kommer därför att som villkor för köp ställa krav på exporterande företag i olika länder att genom förlängda krediter eller genom överföring av depositionsbelopp till köparna svara för depositionerna. Om så inte sker finns risk för att de upparbetade handelsförbindelserna kan komma att brytas. Här kommer konkurrensmomentet in i bilden. Länder och företag som kan ställa krediter till förfogande får ett gynnsamt konkurrensläge i förhållande till länder och företag som har begränsade möjligheter i det hänseendet. Stora, ekonomiskt stabila företag får en förmånsställning gentemot mindre, och de medelstora och små företag som koncentrerat sina exportansträngningar på den brittiska marknaden och lyckats nå resultat kommer i ett besvärligt läge. Initialkostnader och introduktionskostnader kan visa sig vara bortkastade. Ja, svarar kanske handelsministern, jag är medveten om dessa problem, men det är — och det säger han också i interpellationssvaret — väsentligt att britterna kan få ordning på sin ekonomi genom att minska importinflödet och öka exportutflödet. Jag har, som handelsministern påminner om, inte bestritt det. Men i det läge som nu uppkommit kan vårt land inte underlåta att dra samma konsekvenser som andra till Storbritannien exporterande länder. Vi måste precis som de tänka på vår företagsamhet, vår ekonomi och vår sysselsättning. Det får inte vara på vår bekostnad som Storbritannien löser sina problem. I den mån så sker, måste vi i varje fall se till att konsekvenserna här hemma blir så begränsade som möjligt. Under alla förhållanden måste vi försöka att realistiskt bedöma vad de brittiska åtgärderna i verkligheten kommer att innebära. Det förefaller — jag betonar det — som om handelsministern inte gjort någon sådan bedömning. I varje fall har han förbigått en väsentlig aspekt av de brittiska restriktionerna, nämligen den att när allt kommer omkring de förmodligen inte resulterar i den närmast åberopade importbegränsningen, utan i stället leder till att den brittiska valutasituationen = förbättras på bekostnad av utanför stående länders valutatillgångar. Jag anser, som jag framhöll i min interpellation, att de brittiska åtgärder na i realiteten får samma konsekvenser som tvångslån, uttagna hos vårt land och våra säljare vid exporthandel med Storbritannien. Det är långtifrån osannolikt — i själva verket finns det uttalanden som indirekt tyder på detta — att det är just en sådan effekt som åsyftats av britterna. För att kunna upprätthålla sin försäljning till Storbritannien — och det är här fråga om en stor mängd stora och små företag i vårt land, som med hänsyn till sin ekonomi och sina anställda helt enkelt kan vara piskade att upprätthålla denna handel — kommer företag nu att tvingas att ställa krediter till förfogande. Jag påvisade nyss, att 60 procent av vår export till Storbritannien under innevarande år, d.v.s. ett exportvärde motsvarande 1,7 miljard kronor, kommer att belastas med den 50-procentiga depositionsavgiften. Under de sex månader då depositionsavgiften skall uttas skulle detta vid en oförändrad export innebära en ackumulerad kreditgivning till Storbritannien på i runt tal 450 miljoner kronor. Det är inget litet belopp. Det är i stort sett lika mycket pengar som Sverige — tillsammans med som vi hoppas Danmark och Norge — i Bonn åtog sig att i form av dragningsrätter ställa till Frankrikes förfogande för att avhjälpa de franska valutasvårigheterna.

Vilka föreställningar gjorde man i Vien då britterna redogjorde för sina planer eller, skall vi kanske hellre säga — herr Wedén var inne på den saken — redogjorde för sitt beslut? Var man på svensk sida medveten om de följder jag nu talat om? Gjorde man klart för engelsmännen hur allvarligt man bedömde läget och vad det kunde betyda för vår valutareserv? Att danskarna reagerade hårt, i varje fall efteråt, vet vi. Men hur reagerade man från svensk sida? Det är frågor som jag tror att vi verkligen skulle behöva få svar på. Vår handelsminister är naturligtvis medveten om att en av de svårigheter som svenska exportföretag möter i sin handel på världsmarknaden är den konkurrens med långa krediter, som utövas från vissa länders sida. Enligt vad jag inhämtat har brittiska företag ofta möjligheter att ge längre krediter än våra företag. De yttersta konsekvenserna av de brittiska åtgärderna skulle alltså kunna vara att svenska företag för att kunna sälja till England får lämna krediter, som i sin tur möjliggör för britterna att konkurrera med svenska exportföretag på de internationella exportmarknaderna. Det är, herr talman, en rätt orimlig situation, som jag inte vet hur man skall komma ifrån — det medger jag — men som man ändå skall vara medveten om när man överväger vilka åtgärder som från svensk sida kan vidtas för att göra det lättare för de svenska företagen. Såvitt jag nu förstår kommer i de fall, då medgivanden fordras för kapitalöverföring, riksbanken att lämna sådana medgivanden för betalning i form av extra krediter till engelska importörer. En annan inställning från den svenska riksbankens sida hade ju i dagens situation varit orimlig. Men det förefaller som om man betraktade en sådan kreditgivning som en affär endast mellan den svenske säljaren och den brittiske köparen. Det innebär att den svenske säljarens kreditgivare — i regel hans affärsbank — inte har möjlighet att placera sådana krediter utomlands i den mån det nu skulle finnas möjlighet till det. Det innebär vidare att den upplåning som den svenske säljaren tvingas göra hos sin bank här hemma måste rymmas under det lånetak som gäller hos oss. Den svenska kreditmarknadens volym minskar alltså i motsvarande mån. Om det däremot hade lämnats ett generellt medgivande för sådana här betalningar, skulle dessa konsekvenser inte ha behövt inträda. De svenska exportföretagen skulle tillsammans med sina banker i varje särskilt fall kunna finna de former som visar sig vara de mest ändamålsenliga, och man skulle därmed ha haft bättre möjligheter att återförsäkra sig för de valutarisker som föreligger vid en sexmånaders kreditgivning av det här slaget. Såvitt jag vet — på denna punkt vill jag emellertid för säkerhets skull reservera mig — har våra grannländer varit mer liberala i detta hänseende. Om mina uppgiftslämnare har rätt, skulle alltså exportörerna i vårt land befinna sig i ett sämre konkurrensläge än exportörerna i andra länder. Jag vill i likhet med herr Wedén peka på att lättnader av det slag som jag här har angivit inte minskar britternas möjligheter att lösa sina problem. Det brittiska valutaläget blir ju genom de utländska tvångskrediterna väsentligt förbättrat. Som jag nyss nämnde vågar jag anta att det var ett av syftemålen med de brittiska reflexionerna, även om man naturligtvis inte vill tala öppet om det. Min fråga, som inte har besvarats i interpellationssvaret, är därför följande: Är handelsminister Lange beredd att verka för att svårigheterna i möjligaste mån lättas? Herr Lange förklarar att regeringen önskar avvakta resultatet av kommerskollegii undersökningar innan den tar ställning till frågan huruvida några åtgärder är påkallade. I och för sig kan jag förstå en sådan inställning, men de undersökningar det här är fråga om är inte av den arten att det behöver åtgå någon nämnvärd tid för dem, och saken brådskar. I varje fall borde det vara av intresse för den svenska regeringen att se till att de nordiska länderna i denna situation uppträder enhetligt, med andra ord att konkurrensförutsättningarna blir desamma. Ett nordiskt samråd och ett nordiskt enhetligt uppträdande skulle ligga helt i linje med det blivande nordiska samarbete som handelsministern med rätta talar så varmt för i sitt svar till herr Wedén. Herr talman! Även om jag har varit kritisk mot handelsministern och givit uttryck för en förmodan att han underskattat problemets storlek, ber jag att få tacka för att han svarat och för att han svarat så snabbt.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag noterar att handelsministern så klart dementerat uppgifterna om att regeringen är i färd med att ompröva sin EEC-politik och att han understryker att man från svensk sida är intresserad av att överväga alla åtgärder som kan föra EEC och EFTA länderna närmare varandra och göra slut på den handelspolitiska splittringen i Europa. Utsikterna till en utvidgning av Gemenskapen i en nära framtid ter sig små, säger handelsministern, och den synpunkten finns det nog skäl för. Mycket tyder på att det kan komma att dröja länge innan integrationsfrågorna får sin lösning. Men det förhållandet får inte hindra att regering en upprätthåller och stärker kontakterna, som handelsministern säger i sitt svar, »på hög nivå inom EEC» och att man över huvud taget håller en hög handlingsberedskap. Jag har av svaret fått det intrycket att det är regering ens intentioner. Även om president de Gaulle alltjämt vidhåller sitt veto mot ett brittiskt medlemskap i EEC, är det väl inte helt uteslutet att situationen kan förändras relativt snabbt.

De förslag till olika åtgärder som har lagts fram exempelvis av den västtyske utrikesministern Brandt och hans franske kollega Debré bar ju väckt stort intresse.

Jag vill i detta sammanhang understryka handelsministerns uttalande om att vi från svensk sida är starkt intresserade av varje förslag om åtgärder som kan föra EEC och EFTA-länderna närmare varandra och att Sverige redan från början önskar delta i förhandlingar om handelsarrangemang och andra frågor. Jag tror att det är viktigt att detta upprepas här i dag och att det hävdas med all kraft. Intresset för interimistiska handels Arrangemang är, som här har sagts, inte lika stort hos alla EFTA-stater. Från brittisk sida har man med skepticism sett på mer eller mindre tillfälliga arrangemang som man är rädd skall kunna förhala och kanske rent av omöjliggöra ett framtida medlemskap i Gemenskapen. Det är nog yt terst angeläget att den svenska regeringen fortsätter att hävda den ståndpunkten att vi inte tror på en politik som följer parollen om allt eller intet. Den brittiska ståndpunkten kan vara förståelig ur psykologiska synpunkter, men den är enligt ett enigt svenskt bedömande inte riktigare för det. De brittiska importbegränsande åtgärderna liksom även den västtyska och franska politiken efter valutakrisen kommer naturligtvis att få konsekvenser för den svenska exportindustrin. Handelsministern bestrider inte detta. Han erkänner att det kan bli återverkningar i form av ökad arbetslöshet. Detta är ju ett mycket allvarligt problem, eftersom vi redan tidigare har en relativt stor arbetslöshet. På vissa orter och i vissa delar av landet är läget som bekant ganska bekymmersamt. Handelsministern hänvisar till de undersökningar som nu pågår inom kommerskollegium i kontakt med näringslivets organisationer. Inom regeringen vill man, säger han, avvakta resultatet av denna kartläggning, innan man tar ställning till frågan om eventuella åtgärder.

Jag vill också understryka vad herr Wedén sade om de förslag till statliga beställningar som tidigare framlagts av centerpartiet och folkpartiet i sysselsättningsskapande syfte. Det är min förhoppning att regeringen vill överväga att lämna ut sådana beställningar när exportindustrin och annan industri har ledig kapacitet. Vidare skulle jag vilja gå in något på ett område som inte tidigare berörts i debatten, nämligen frågan om vad vi i övrigt kan göra för att främja den svenska exporten. Jag vill erinra om att statsutskottet nyligen föreslagit och riksdagen beslutat om en utredning beträffande exportfrämjande åtgärder. Man önskade en översyn och undersökning av möjligheterna att minska den splittring som uppstått därför att så många organ ägnar sig åt dessa frågor, och man ville över huvud taget att inriktningen och omfattningen av verksamheten skulle ses över. Det gäller naturligtvis inte bara de statliga insatserna utan också de enskilda. Jag skulle, herr talman, vilja understryka att den omständigheten att en sådan utredning beslutats och att den är högst önskvärd inte bör hindra att man, när konkreta åtgärder är påkallade, vidtar sådana för att undvika permitteringar och nedläggning av företag. Från både ekonomiska och sociala synpunkter måste det dock vara riktigare att satsa på exportfrämjande åtgärder än att riskera större arbetslöshet och ökade kostnader för omskolning, beredskapsarbeten o. d. Jag skall inte fördjupa mig alltför mycket i detta problem men vill peka på de kampanjer för exportmarknaden som företagits av bla. Finland, Danmark och Storbritannien. Jag tror att Sverige har en del att lära härvidlag, och frågan är om vi inte i rådande läge skulle kunna tänka oss en satsning på det här området. Dessutom skulle jag i detta sammanhang vilja understryka en sak som enligt min mening många gånger alltför litet uppmärksammas i riksdagsdebatterna, nämligen behovet av ökade samhällsåtgärder för att underlätta de mindre och medelstora företagens möjligheter till marknadsanalys och marknadsföring. För min del är jag övertygad om att det härvidlag finns åtskilligt att vinna liksom också på en samverkan i exporthänseende mellan företagen samt mellan deras olika branschorganisationer och statsmakterna. Det är klart att det nu är ännu angelägnare att kunna upprätthålla stabilitet och tillvarata möjligheterna att sänka kostnaderna. Inom centerpartiet har vi alltid fäst största avseende vid att företagen skall kunna få krediter och detta på rimliga villkor. Jag behöver inte särskilt gå in på den roll som räntan spelar i sammanhanget men jag vill säga att vi inom centern har haft den uppfattningen att den räntesänkning som senast genomfördes borde ha kommit tidigare och varit större. Jag tar upp problemet med krediterna och räntan också därför att återverkningarna av de åtgärder som sattes in efter valutakrisen inte lär drabba bara exportindustrin. Jag skulle gärna vilja höra handelsministerns syn på den saken. De importbegränsande åtgärderna i vissa länder måste väl föra med sig att en del svenska företag, som är inriktade på hemmamarknaden, får räkna med skärpt konkurrens från importerade varor. Handelsministern har inte berört den frågan, men jag skulle gärna vilja få en kommentar från hans sida. Slutligen konstaterar jag med beklagande, att om de uppgifter vi fått är korrekta har man på den brittiska sidan än en gång underlåtit att konsultera övriga medlemsstater inom EFTA innan de importbegränsande åtgärderna beslöts. Det vill i varje fall synas som om några verkliga konsultationer inte ägde rum innan den brittiska regeringen fattade beslut i den frågan. Jag är medveten om att den brittiska situationen inrymmer åtskilliga svårigheter och att vi med tanke på att England är en mycket stor handels Partner för oss har ett starkt intresse av att Englands ekonomi stabiliseras och engelsmännen Öövervinner de nuvarande svårigheterna.

Herr talman! Jag är mycket tillfreds Ställd med det mottagande som mitt interpellationssvar i dag har fått. Med Några undantag finns det inga större Meningsskiljaktigheter mellan regeringen och oppositionen i vad gäller Integrationsfrågan och frågan om det Nordiska samarbetet. Detta är ju ingen Överraskning, men det är glädjande att den saken än en gång har bekräftats. Som vi hörde finns det emellertid åndå en del nyanser i uppfattningarna. Herr Wedén och herr Bohman är sålunda alltjämt missnöjda med formen på vår senaste förhandlingsansökan, in Stven till EEC i juli 1967. Herr We stämde däri, att vi borde uttala oss klarare för ett medlemskap. Han uttryckte också förhoppningen att vår förhandlingsansökan och det som anfördes i anslutning till den — jag har erinrat om det i interpellationssvaret — inte skulle behöva tolkas alltför bokstavligt. På en punkt hade jag litet svårt att följa herr Wedén. Han hänvisade till att också herr Hedlund anser att vi i första hand skall låta vår förhandlingsansökan avse medlemskap. Jag måste uppriktigt säga att jag inte uppfattade centerpartiledarens inställning på detta sätt när vi inför ingivandet av det senaste brevet till EEC diskuterade denna fråga i utrikesnämnden och även man och man emellan. Jag trodde tvärtom att man inom centern ansåg att den form som vår förhandlingsansökan fick var helt tillfredsställande från deras synpunkt. Det må därmed förhålla sig hur som helst. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag dock säga att vi inte är på glid i detta sammanhang. Jag kan inte inse att vi på något sätt bör formulera om den ståndpunkt vi intog för ett och ett halvt år sedan. Vi framhöll emellertid redan då — det vet både herr Bohman och herr Wedén -— att vi under förutsättning att våra speciella neutralitetskrav kunde uppfyllas ingalunda uteslöt en medverkan i EEC i medlemskapets form. Vi har också sedan dess åtskilliga gånger upprepat att vi under dessa angivna förutsättningar är intresserade av ett medlemskap. Detta kan ju vara en strid om ord, men gå därutöver skulle dock innebära att vi i själva verket ändrade den ståndpunkt som vi angav på sommaren 1967, och det är regeringen inte beredd att överväga. Om vi får medlemskap eller inte vet vi ej, även om vi uttalat att vi väl kan tänka oss ett medlemskap. Det är kanske så att några i EEC-kretsen inte kan tänka sig det på grund av vår neutra litet, och då blir det inget medlemskap.

Jag är glad att kunna konstatera att inte heller de herrar som yttrat sig i dagens debatt vill rubba på denna grundsten i utrikespolitiken. I diskussionerna med företrädarna för Kommissionen har det emellertid till fullo klarlagts för alla parter precis var vi står. Man vet fullkomligt vad vår ansökan går ut på. Det är inte så, vilket ibland görs gällande, att EEC länderna eller kretsar inom dessa över huvud taget inte vet var vi står. Det är en myt. De flesta är också helt beredda att i och för sig erkänna att den svenska neutralitetspolitiken har ett värde för hela Europa. Man tilifogar dock på vissa håll understundom att den ändå gör det svårt att tänka sig oss som medlem av Gemenskapen. Detta förutsätter speciella arrangemang på flera punkter, som jag inte skall gå in på men som kanske något skulle kräva en uppluckring av Romfördraget. Det är klart att jag inte har varit svarslös när man hävdat dessa uppfattningar. Jag har kunnat säga, att jag ser ändå åtskilliga möjligheter att lösa problemet, om man verkligen vill det. Men det finns — det erkänner jag gärna — en skepsis mot svenskt deltagande i den formen i EEC. Jag vill emellertid understryka att denna skepsis inte beror på den form vår ansökan har fått, utan den beror på vår neutralitetspolitik och de konsekvenser som den har för vårt samarbete på Romfördragets grund och de villkor och krav som vi med utgångspunkt i vår neutralitetspolitik måste ställa. — Jag tror att det är rätt viktigt att detta en gång för alla blir «klarlagt. Länder som Frankrike vet — det kan vi säga med bestämdhet — var vi står och anser att vår ståndpunkt inte bör utgöra hinder för en medverkan i EEC en gång i framtiden. Man har ju också beträffande kommersiella arrangemang betonat att dessa bör gälla alla intresserade länder, och man har förklarat för oss att man därmed avser Sverige och att man likaså kan tänka sig Schweiz och Österrike. På västtysk sida har man ansett att vi egentligen ligger så nära möjligheterna att få ett medlemskap förverkligat, att Sverige kan föras till samma kategori när det gäller dessa tillfälliga arrangemang som de medlemsansökande länderna. Och på västtysk sida talar man numera om »tillträdesvilliga» länder eller något dylikt. Dessa synpunkter har under den senaste tiden upprepats för oss åtskilliga gånger. Men jag vill inte heller dölja att det finns motstridande uppfattningar i Västtyskland, liksom jag vet att det råder en betydande skepsis bland Benelux-länderna. — Jag skall emellertid förbigå det. Min slutsats är bara att det i detta läge skulle vara ytterst olyckligt om vi på något sätt ändrade ordalagen i den ansökan vi ingivit eller i de instruktioner som vi — vilket jag erinrat om i interpellationssvaret — givit våra ambassadörer. Jag kommer inte att medverka till något sådant, det är lika bra att få detta fastslaget. Herr talman! Jag tror att det var herr Wedén som riktade viss kritik mot mig för att jag i mitt interpellationssvar inte hade visat tillräcklig framåtanda — ungefär så föll väl orden — när det gällde det nordiska samarbetet. Jag anser inte att interpellationssvaret kan fattas på det sättet. Men för att om möjligt tillfredsställa herr Wedén på denna punkt vill jag i kammarens protokoll läsa in ett uttalande som jag gjorde när jag för något mer än en vecka sedan hade nöjet att diskutera med herr Bohman vid en TCO-konferens i Malmö. »Risken finns att dessa tveksamma kretsar kommer att fälla avgörandet. Det skulle innebära att vi också i fortsättningen får nöja oss med det pragmatiska nordiska samarbete som dock under årens lopp avsatt på sitt sätt imponerande resultat.

Jag tror att det uttalandet princi Piellt sett är så positivt som det över huvud taget kan vara. Jag hoppas att herr Wedén ger mig rätt i det. Jag ser att herr Bohman redan instämmer med nickningar. Detta för mig över till den sista frå San, där man i varje fall kan få ett intryck av att det finns vissa menings Skiljaktigheter mellan oss, nämligen frå San om de brittiska åtgärderna. Framför allt herr Bohman, men även herr Eliasson i Sundborn, tog upp dessa åtgärder i sina respektive anföranden. Herr Bohman ansåg att det avsnitt som utgjorde svaret på hans interpellation till statsministern hade fått en mycket Styvmoderlig behandling. Även denna Inställning har jag litet svårt att för Stå. Vi har visserligen inte gått in på detaljer i detta sammanhang, men jag Ville avstå från det till dess de utred Ningar, om vilkas existens vi erinrat, år slutförda. Jag kan försäkra herr Boh Man att jag inte tror att de kommer att kräva alltför lång tid. sn Vi har erkänt och jag erkänner gärna a en gång att dessa åtgärder medför >ekymmer — i många fall stora be kymmer — för vår exportindustri. Men låt mig säga något om det läge vi har haft innan dessa åtgärder vidtogs.

Det är i och för sig ingen låg siffra, om man 'betänker att åstramningsåtgärder i den engelska ekonomin vidtogs redan från början av detta år och skärptes i maj månad. Det av engelska regeringen uttryckligen angivna syftet med dessa åtgärder var att de skulle återställa Englands bytesbalans. Man skulle genom köpkraftsreduktioner på hemmamarknaden begränsa importbenägenheten och stimulera exporten. Dessa förutsägelser visade sig vara väl sangviniska — för att uttrycka saken milt — i det att just under denna period importen till England, d. v. s exporten från andra länder till England, ökades ganska väsentligt. Ökningen av exporten från EFTA-länderna uppgick som sagt under dessa månader till 7 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det land som ökade sin export mest var Sverige. Här var ökningen 14 procent, dd. v. s. dubbelt så mycket som genomsnittet — jag bortser från Österrike vars export är mycket liten. Det är i och för sig glädjande att våra exportindustrier kunde utnyttja detta tillfälle och tydligen skötte sin marknadsföring så energiskt att de kunde vinna denna framgång på den engelska marknaden. Jag vill nämna detta, så att inga missförstånd uppstår på denna punkt. Just dessa omständigheter har emellertid ytterligare förstärkt svårigheterna för England att komma i balans; det kan egentligen ingen bestrida. England har alltså vidtagit de åtgärder som vi alla numera känner, och frågan har ställts till mig: Hur gick det till när de behandlades i Wien och kanske dessförinnan? Fick ni underrättelser om dem i god tid, ägde verkliga konsultationer rum? Jag vill svara att vi hade en mycket ingående överläggning, som kom till stånd på förslag av den engelske handelsministern. Informationer lämnades därvid innan åtgärderna var kända och innan finansministern hållit sitt tal i underhuset. Jag skulle dock inte vilja beteckna detta som konsultationer i den bemärkelse jag vill lägga i ordet; det var fråga om informationer. Jag kan försäkra mina herrar meddebattörer att vi från svensk sida sannerligen inte dolde att åtgärderna skulle komma att sätta allvarliga spår i den svenska exportutvecklingen och i varje fall medföra bekymmer.

Jag sade att jag inte ville godta detta resonemang. Om det engelska diskontot är 8 procent, lämnar man inte denna typ av korta pengar till så låg räntesats att det svarar mot en 2-procentig ränta på de sex månader under vilka krediten är utestående. Jag tror att den ligger högre, kanske vid 3 å 4 procent. Jag har i varje fall rätt att återge vad jag själv yttrade: jag framhöll att det största bekymret inte skulle bli detta utan att få fram de pengar som erfordras för att man skall kunna deponera halva fakturavärdet i en engelsk bank och låta pengarna ligga där. Detta betonades från alla håll, även om ordvalen «kanske skilde sig en smula. Jag vill emellertid inte dölja att vi alla gav uttryck åt åsikten, att av de olika metoder som skulle kunna tänkas var denna den minst skadliga, och det är jag beredd att säga även i dag. Vi skulle inte gärna ha velat se en ny engelsk devalvering; det hade varit mycket sämre. En importreglering skulle — trots att den hade varit helt i konformitet med EFTA-avtalet — säkerligen ha haft ännu svårare återverkningar på exporten från EFTA än de nu vidtagna åtgärderna har. Vi har ju upp” levt en 15-procentig, sedan 10-procentig och slutligen 5-procentig importavgift. I varje fall en 10 eller 15-procentig importavgift skulle — det var vi alla andra EFTA-ministrar överens om — ha varit mera skadlig än den här ifrågasatta åtgärden. Det sade vi också till engelsmännen. Jag skall tillåta mig, herr talman, att läsa upp ett telegram, som i dag på morgonen kom i min hand. Det återger vad handelsminister Crossland yttrade i underhuset beträffande frågan om konsultationer. Han sade att han inte heller ville påstå att konsultationer i verklig mening ägt rum med EFTA. Förhandskonsultationer kunde inte äga rum om en sådan fråga, lika litet som beträffande t.ex. skatteoch valutakursändringar. I huvudsak — inte helt — instämmer jag med honom, i varje fall när det gäller valutakursändringar. Den åtgärd som vidtogs ersätter kanske just valutakursändringar. Men nog tycker jag att man kan diskutera skattepolitik vid konsultationer. Inga EFTA-ministrar hade uttalat kritik mot att några konsultationer ej ägt rum, det är riktigt. Han tillägger, att de åtgärder som valts var de som minst skulle skada EFTA-länderna. Däremot avvisar han tanken på att utesluta EFTA-länderna från denna åtgärd, men det tror jag inte heller skulle ha varit praktisk politik; Englands övriga han delspartner skulle helt enkelt inte finna sig i det. Storbritannien är som vi vet inte enbart beroende av sina relationer till EFTA. Härmed anser jag att jag har redo gjort för den diskussion som ägde rum i Wien. Jag skall till sist säga några ord om effekten av de vidtagna åtgärderna. Jag instämmer i stort sett med vad som har sagts här, men nog är det väl naturligt att vi, innan vi från regeringshåll bestämmer boss för att vidta alldeles speciella åtgärder, avvaktar tidpunkten för den pågående utredningens slutförande. Man bör också komma ihåg att det redan nu finns vissa möjligheter för exportörerna att, om inte hålla sig skadeslösa, så i varje fall fortsätta sina affärer på den engelska marknaden. Det finns utsikter att få lån. Jag tror inte herr Bohman har rätt när han säger att våra grannländer har gjort mer i detta hänseende än vi. I Danmark exempelvis har man sagt att man där kan tänka sig kreditgarantier för att låna upp det belopp som erfordras för en deposition i England. Sådana möjligheter finns i princip redan hos oss. Här ger jag mig kanske ut på alltför stora djup, eftersom jag inte vet det säkert, men jag kan väl åtminstone säga att jag inte är säker på att dessa depo Ssitioner inte också skulle kunna belånas i svensk bank. Jag har inte hört mig för hos riksbanken på den punkten. Skulle så vara fallet, är det inte alldeles omöjligt att anskaffa de erforderliga krediterna, låt vara till en merkostnad och låt vara att marginalerna redan är så knappa som de är för vår export. Vad Norge beträffar har jag inte ob Serverat att man där vidtagit några särskilda åtgärder eller pekat på vilka möjligheter som kan finnas för en kompen Sation. Nu är det klart, föreställer jag mig, att begränsningen av importen till Storbritannien drabbar oss förhållandevis hårdare än den drabbar Norge, som har sin sjöfart, och drabbar oss mer än Danmark, där jordbruksexporten Svarar för 70 procent av totalexporten till den engelska marknaden. Som herr Bohman riktigt erinrade om drabbas däremot 60 procent av vår export av de engelska åtgärderna. Än har vi alltså inte ansett tiden vara inne för att vidta några extraordinära åtgärder. Vi vill avvakta utredningen, men det betyder inte att våra exportörer därför har kommit i ett fullständigt ohållbart läge och att de måste avbryta sina affärsförbindelser. Möjlighet att upprätthålla dem finns redan under nuvarande förhållanden. Jag vill slutligen, herr talman, instämma med herr Eliasson i Sundborn i att vi i framtiden kanske alltmer får bygga ut våra exportfrämjande åtgärder. Budgetläget har under de senaste åren varit sådant, att vi inte vidtagit några särskilt spektakulära åtgärder vare sig när det gäller information eller i främjande syfte, om man nu skall skilja på dessa båda sidor av en verksamhet som syftar till att förbättra betingelserna för svensk export. Jag hoppas att även i framtiden åtminstone några små begränsade åtgärder blir möjliga att vidta. Herr talman!

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till vad handelsministern sade. Han gjorde inte någon kommentar till mina frågor beträffande nordiskt samråd kring depositioner och eventuella motåtgärder. Han gjorde inte heller någon kommentar till frågan om eventuella insatser i form av industribeställningar för u-länderna eller i fråga om ränteoch kreditpolitiken. Det kanske inte heller ankommer på handelsministern att närmast svara på dessa frågor. I slutet på sitt anförande sade handelsministern att det inte funnits budgetmässiga förutsättningar för en ökad exportdrive. Jag är inte riktigt säker på att man kan se problemet på det sättet.

Jag anser mig inte nu ha någon anledning att gå in på frågan om Sveriges anslutning till EEC. Centern har under många år så klart deklarerat sin ståndpunkt, Vi står helt bakom den ansökan som ingivits och jag behöver inte utveckla detta närmare. Vi har sagt ifrån, att vi önskar bredast möjliga ekonomiska samarbete som är förenligt med :neutraliteten. Om detta samarbete kan vinnas genom ett medlemskap, skulle vi välkomna en sådan lösning. Är det inte möjligt, finns ingenting annat än association att välja på. På den punkten måste svaret vara entydigt och klart. Det går inte för oss att godta en anslutningsform som inte klart är förenlig med den traditionella neutralitetsoch alliansfria politik som vårt land fört och önskar föra.

Herr talman! Låt mig först bara i korthet instämma i vad herr Eliasson i Sundborn sade om de exportfrämjande åtgärderna samt upprepa vad jag framhöll i mitt första anförande, att det naturligtvis vore värdefullt, om handelsministern ansåg sig kunna säga något om en :metodik med sysselsättningsfrämjande åtgärder i Sverige som samtidigt vore till nytta för u-länderna. Jag skall sedan i all korthet ta upp ett par punkter. Handelsministern sade att han inte kunde följa mig när det gällde diskussionen om under vilka förutsättningar anslutningen till EEC skulle ske. Jag är litet förvånad häröver.

Det är här som oklarheten i den svenska inställningen ligger. Jag hoppas att handelsministern vill bidra till att skingra den, även om vi båda är på det klara med att frågan under den framtid vi nu kan överblicka förmodligen inte blir aktuell. Jag skulle vilja återge ett stycke ur det dokument vari herr Hedlund efter utrikesnämndens sammanträde den 26 juli 1967 offentligt deklarerade sin inställning.

Handelsministern upprepade en deklaration som han tidigare gjort om Önskvärdheten av en nordisk ekonomisk union och sade att det skulle vara mycket beklagligt, om möjligheterna att nå fram till en sådan ännu en gång skulle försummas. En sådan deklaration är naturligtvis värdefull i och för sig, men vad jag tryckte på i mitt första anförande var någonting som gick längre.

Jag upprepar min fråga till handelsministern, huruvida han är beredd att instämma i det uttalande som dessa landsorganisationer gjort.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till handelsministern som jag glömde bort förra gången jag var uppe i talarstolen. Den rör ett uttalande i interpellationssvaret till herr Wedén, där det bl.a. sägs beträffande det nordiska samarbetet och de nordiska utredningarna: »Det är meningen att utredningarna i preliminärt skick skall underställas de nordiska statsministrarna och Nordiska rådets presidium» och sedan tas upp »vid Nordiska rådets överläggningar i Stockholm i början av mars». Om jag inte är fel underrättad beslöt man efter en diskussion att denna fråga skulle göras till föremål för behandling även i Nordiska rådets ekonomiska utskott. Det kan naturligtvis vara ett förbiseende att detta inte nämns i svaret; meningen är väl att så skall ske? För att fullfölja det sätt att kommunicera som herr Lange själv tillämpade, räcker det om han vill nicka åt mig, så kan vi vara överens på den punkten. — Herr Lange nickar alltså. I den andra stora frågan — om våra möjligheter att komma med i EEC och om hur vår ansökan borde ha formulerats — vill jag för klarhetens skull göra ett par medgivanden. Jag skall erkänna att det kan vara svårt för regeringen att nu ändra sig sedan den skrev sitt brev förra sommaren. Det kan naturligtvis missförstås om man utan vidare skulle redovisa ett ändrat ställningstagande. Jag skall också medge att det är klart att det finns EEC-länder — framför allt inom Benelux — som inte tycker att Sverige är något roligt påhäng, så länge vi för vår neutralitetspolitik. Med de politiska syften som man har på det hållet kan Sverige uppfattas som en viss belastning. Det är vi väl också medvetna om. Handelsministern säger att den som påstår att man där ute inte vet var vi står, talar om en myt; i själva verket vet de det. Det är naturligtvis på sätt och vis riktigt, att de som är verkligt initierade har fått klart för sig innebörden på lång sikt av vår ansökan. Men det förhåller sig icke desto mindre så, att när vi inte begärt medlemskap utan associering, specialbehandlas den svens ka ansökan eller — rättare sagt — vår ansökan kommer inte med bland de andra ansökningshandlingarna när dessa behandlas i EEC. Vår ansökan ligger i ett särskilt fack, och detta förhållande utnyttjar i sin argumentation de stater som inte vill ha oss med. Vi skulle befinna oss i en betydligt bättre position i dag, om vår ansökan låg i samma fack som de andra ländernas — hela tiden givetvis med vårt neutralitetsförbehåll med i bilden. Jag vidhåller alltså att det är otillfredsställande att vi befinner oss i denna situation. Om jag uttrycker mig så här, tror jag att det ger ett riktigt uttryck för vad jag menar: Om det skulle hända någonting i förhandlingarna som gör det möjligt för den svenska regeringen att — utan att förlora prestige och riskera att bli missförstådd — förtydliga sin ansökan i den riktning som herr Wedén också var inne på, så hoppas jag verkligen att regeringen begagnar den möjlighet som i så fall kan yppa sig. När det gäller importrestriktionerna tycker jag att handelsministern givit en värdefull komplettering av det något magra svar jag fick. Det är emellertid i och för sig ingen tröst för oss att konstatera att vår exporthandel med England under det senaste året utvecklats så gynnsamt som den gjort. Det är ju resultatet av mycket målmedvetna exportansträngningar från svensk sida, delvis stödda av staten — direkt och indirekt. När dessa ansträngningar äntligen börjar värka ut i form av resultat, då kommer den nu kritiserade åtgärden som drabbar inte minst de företag som är sämst rustade att stå emot sådana restriktioner. Det är det som gör situationen så allvarlig och som gör det så motiverat att man verkligen funderar på vad man skall göra för att minska svårigheterna.

Det hade varit bättre, om man från regeringens sida hade redovisat detta, om man nu var medveten om det, och det säger ju handelsministern att man var; något intryck av att så var fallet fick man dock inte av svaret. Personligen är jag inte säker på att inte en importreglering i och för sig hade varit bättre än de åtgärder som nu vidtagits. Men jag tror inte att det för engelsmännen var möjligt att införa en importreglering. Några av oss har ju ett minne av vilka bekymmer vi hade när vi laborerade med sådana saker — det fordras en oerhörd apparat för att klara dem. Om depositionerna kan belånas i svensk bank är i hög grad tveksamt. Som läget nu är skulle jag vilja bestrida riktigheten i det antagande herr Lange gjorde. Men man skulle kunna lägga om systemet; genom ett mer generellt medgivande till de nödvändiga betalningstransaktionerna skulle det måhända öppnas vissa möjligheter till sådan belåning — det är inte alls osannolikt. Läget för de svenska exportföretagen är i dag visserligen inte »ohållbart> — det har jag inte påstått — men för att klara sin exportförsäljning måste de för det första skaffa sig kredit, och det är inte alltid lätt att få kredit här hemma — hur svårt det är beror ju på vad det gäller för företag. För det andra kommer en sådan kredit att minska företagets möjligheter att få andra krediter. För det tredje belastar denna kreditgivning vår svenska kreditmarknad och försämrar vårt valutaläge — det kan vi inte komma ifrån. Dessutom föreligger som systemet nu är utformat vissa svå righeter att åstadkomma den värdesäkring man kan behöva. En mer generell överföringsrätt som gjorde det möjligt att anlita alla tillgängliga kreditvägar skulle lösa det problemet. Såvitt jag vet -— jag gör fortfarande denna reservation — har i varje fall Norges bank intagit en mer generös och liberal hållning. Efter att ha lyssnat på handelsministern tycker jag mig ha rätt att tolka hans uttalande på det sättet, att han bar en klart positiv inställning till problemen och att åtgärder kommer att vidtas så snart de utredningar som nu pågår är slutförda, och det kan inte rimligen dröja alltför lång tid. Vi talar ju när det gäller integrationsarbetets problem om att vi måste bygga ut EFTA, att vi bör fördjupa EFTA samarbetet. Jag tycker att Englands handlingssätt vid olika tillfällen på sistone — vilka motiv engelsmännen än må ha haft för det — ger oss anledning att hysa mycket starka tvivel beträffande möjligheterna att nå det fördjupade EFTA-samarbete som vi i och för sig skulle önska.
Herr talman! Jag tycker att diskussionen här varit mycket klargörande. Jag skall bara be att kortfattat få understryka och tillägga ett par saker. Beträffande den svenska ansökan sade handelsministern att han ville klargöra att »vi inte är på glid». Jag måste för min del uttrycka ett beklagande av att handelsministern lägger upp saken på det sättet. Om det är så att dokument avlämnas, vilkas innehåll inte är tillräckligt klart, är det väl lämpligt att precisera innebörden av dem. Det räcker inte att herr Lange hänvisar till privatsamtal med den eller den, utan man bör klargöra vad ansökan innebär. Herr Lange gjorde ju ett offentligt uttalande i anslutning till att det svenska brevet skickades över till Bryssel. Han sade då att han inte ville precisera vad det innebar men satt om han skulle tvingas precisera vad det innebar i fråga om önskad svensk anslutningsform, så vore han tvungen att svara att det innebar associering. Eftersom det inte är en enkel och klar ansökan om associering har folk varit förbryllade av det. Jag har kunnat konstatera vid samtal med många politiker ute i Europa, att de har varit frågande och sagt: Om ni främst vill förhandla om medlemskap och i andra rummet om associering, i bägge fallen under neutralitetsförutsättning, varför säger ni inte ut det? Om ni vill förhandla »på lika fot» :om båda delarna, varför säger ni inte det? Man kan konstatera — herr Wedén har redan gjort det tidigare vatt det gång efter annan i mer eller mindre heleller halvoffentliga uttalanden förekommer, att man talar om de fyra staternas ansökan om förhandlingar om medlemskap — därmed avses England, Danmark, Norge och Irland — och om »det svenska brevet». Detta har lett till att Sverige i vissa sammanhang placerats i en annan klass än de fyra staterna, inte bara när det gällt neutraliteten utan även när det har gällt ganska oskyldiga förhandlingar. På vissa håll i EEC har tendensen varit att man skulle resonera om vissa ting med dem som har skickat in ansökningar. Man talar då om »De tio», d. v. s. om De sex och De fyra, och där är ju Sverige inte med. Om det nu är så att vi anser att vi har skickat in en handling som borde motivera att vi får vara med, varför då inte precisera vad vår ansökan innebär? Herr Lange medgav att det finns motstridiga uppfattningar i Tyskland och att det finns skepsis i Benelux — man kan tillägga skepsis också i Italien. Denna skepsis beror naturligtvis till stor del på själva den omständigheten att vi håller fast vid neutralitetspolitiken. På den punkten kan jag helt hålla med herr Lange. Men denna skepsis beror delvis också på att man inte riktigt vet, om det svenska brevet är fågel eller fisk. Man säger inte att det är oklart att vi gör allting beroende av neutraliteten, ty det är fullt klart. Men även inom ramen för neutralitetskravet kan man ju «klargöra, hur ansökningarna enligt svensk mening bör uppfattas. På den punkten har herr Wedén klargjort, att det inom oppositionen rådde enighet i utrikesnämnden om linjen att det i första hand skulle vara fråga om förhandlingar om eventuellt medlemskap. Det är, herr talman, överraskande, att handelsministern, som var närvarande i nämnden, inte observerade detta. Det förklarades att vi inte ville diskutera detaljer i själva uttryckssättet. Det gjordes en del observationer om det. Men själva ståndpunkten att det i första hand skulle gälla ansökan om förhandlingar rörande medlemskap fann understöd från alla tre oppositionspartierna. Likaså var vi eniga om att ansökan i andra hand skulle gälla associering, i samtliga fall under förutsättning av svensk neutralitet. Herr talman! Jag övergår till en annan sak i handelsministerns svar, som inte närmare berörts här i dag tidigare.

Skulle man inte kunna säga att det innebär en mycket hård bindning att ingen EFTA-stat egentligen får säga någonting — när EECsstaterna kommer med anbud, propåer eller uppslag — utan att först på allt sätt ha prövat möjligheten att lämna ett samordnat svar? Jag skulle, herr talman, kanske kunna våga göra mig skyldig till paradoxen att säga, att EFTA är en ganska lös organisation jämfört med EEC men att det inom EFTA i ett avseende tycks ha blivit en allt hårdare bindning, nämligen när det gäller medlemmarnas förhandlingsfrihet och möjlighet att diskutera med EEC. Det förefaller mig vara att gå onödigt långt att på det sättet begränsa diskussionsfriheten även på tidiga stadier. En helt annan sak är givetvis uppgörelser mellan EFTA-staternas regeringar å ena sidan och EEC:s å den andra. Men att binda sig så hårt när det gäller överläggningar, betyder ju egentligen att varje EFTA-statsregering ges en vetorätt. Om någon EFTA stat vägrar att delta i ett samordnat svar rörande närmare prövning av vissa handlingslinjer kan en enskild EFTA stat — eller grupp av sådana — knappast agera alls. Jag hoppas, herr talman, att herr Langes svar på denna punkt råkat få en olycklig formulering, ty som svaret nu föreligger kan det inte gärna tolkas på något annat sätt än jag gjort. Det är min förhoppning att man bevarar en viss handlingsfrihet i strävandena hos olika EFTA-stater att främja en önskad utveckling. Det är mycket bra att EFTA-regeringarna håller ihop, men detta behöver inte hindra en viss handlingsfrihet på de tidigare stadierna. Till sist skulle jag, herr talman, vilja ta upp den nordiska aspekten. Handelsministern har inte närmare gått in på den och på sätt och vis kan jag förstå honom. Jag tycker emellertid att vad han säger är en aning matt. Jag skulle bara vilja framföra den synpunkt som är mest aktuell innan förhandlingarna på allvar börjar någon gång tidigt år 1969. Det har på sistone märkts en viss tendens i Sverige att vara återhållsam med att säga någonting. På sina håll tycks man tänka att ett alltför stort intresse kan leda till att de andra nordiska staterna begär alltför stort tillmötesgående av Sverige när det exempelvis gäller den gemensamma kapitalmarknaden, svensk finansiering av ekonomisk utveckling i andra nordiska länder o.d. Därför skall vi, tycks man mena, vara försiktiga och inte verka för intresserade. Då får vi en starkare förhandlingsposition. Jag vet inte om man inom den svenska regeringen tänker på det sättet men det skulle kunna förklara att regeringen, vars nordiska intresse jag tidigare många gånger intygat, nog under senare delen av 1968 verkat vara mindre positivt inställd än det ett tag fanns anledning förmoda till den radikala ex Pansion av nordisk samverkan som föreslagits från danskt håll. Det ser ut som om det skett en viss avmattning i intresset under de senaste sex månaderna. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att nämna öresundsregionens Problem. På svensk sida har regeringen i huvudsak begränsat sig till att framhålla, att det är en dansk fråga om det skall byggas en flygplats på Saltholm. Att säga att detta är en helt dansk angelägenhet är en ståndpunkt som har väckt överraskning inte bara i Sverige utan även på andra håll. Den saken skall vi emellertid inte diskutera i dag. Jag understryker bara att den svenska Passiviteten inte förefaller att ha varit en helt isolerad händelse när det gäller attityderna i det nordiska samarbetet. Jag vill fråga om inte herr Lange nu skulle vilja begagna tillfället att de Monstrera en något mer positiv håll Ning till en radikal utvidgning av det Nordiska samarbetet på det ekonomiska området än vad som har kommit till uttryck i offentliga uttalanden från regeringen under de senaste sex månaderna, inklusive det uttalande som gjorts i dag. Om vi skall få en gynnsam utveckling av den västeuropeiska integrationen tror jag det är oerhört viktigt att vi undviker en konjunkturförsämring i Västeuropa under 1969. Jag upprepar därför min ofta här i kammaren framförda synpunkt att det finns ett samband mellan möjligheten till framgång på handelspolitikens område och vad därmed sammanhänger, å ena sidan, och 'konjunkturpolitiken å andra sidan.